Herr talman! Jag skall försöka att inte provocera någon till att dra i gång debatten på nytt. Jag skall inte söka gräl med min gamle vän Alf Wennerfors heller — han och jag lever uppenbarligen i så skilda världar att det är svårt att från så olika utgångspunkter få till stånd en riktigt meningsfylld diskussion. Min värld är, dess värre, i alltför stor utsträckning befolkad med alkoholister och med barn som far illa, och dem har jag svårt att komma förbi. Det är egentligen bara en sak som jag ville säga. När Alf Wennerfors citerade bl.a. mig från en radiodebatt häromdagen råkade det bli åtminstone ett fel. Jag skulle ha sagt om de där barnen som bara dricker öl, att de ”bara okynnesdricker”. Det lilla ordet ”bara” är herr Wennerfors bidrag till citatet; det sade inte jag. Jag sade att det i stor utsträckning —- eller hur jag uttryckte mig — kan vara så. Jag vill, innan jag slutar, för min del en gång till göra klart att jag håller med om allt detta som sades om de sociala orsakerna till alkoholmissbruk och annat elände. Det är inget tvivel om att det förhåller sig så. Är det någon som tror att man skulle kunna hålla på — som jag ju faktiskt gör — varje dag året runt med att i stort sett syssla med sociala frågor utan att lära sig att det förhåller sig så att människor blir alkoholberoende av allsköns orsaker, som vi till dels känner till och till dels borde kunna undanröja? Men eftersom det numera faktiskt är så få som också påminner om den andra sidan av saken, har jag tyckt det vara angeläget att betona även den.

Det är alltså så. Jag har använt ordet ”okynnesdrickande”, men man kan ju också kalla det ”slumpdrickande” eller någonting annat. Det är en för mig fullständigt främmande värld, om man tror att varenda 12-14-åring som börjar dricka öl — eller sprit eller vin, om han kan få det — gör detta därför att det har gått dåligt i skolan eller därför att han vantrivs eller därför att mamma var sur i morse eller någonting sådant. Vi vet väl ändå alla att det i oerhört många fall helt enkelt är så, att han råkar komma med i det gänget en kväll utan att ha några som helst problem tidigare — eller den dagen, i varje fall. Liksom han en annan gång kan komma med i ett gäng som går ut och pallar äpplen kan han ju komma med i ett gäng som dricker öl. Visserligen är det mycket som vi inte vet här, men något vet vi ändå, och vi vet att en del människor — både barn och vuxna — är en värre utsatt riskgrupp än andra. Somliga får lust på det här snabbare än andra när de väl har börjat, en del blir beroende av det snabbare än andra, osv. Och sedan vet vi också att, oavsett orsaken till att de börjat dricka och sedan dricker för mycket, kommer som ett brev på posten de där omständigheterna som vi trodde var orsaken. De kommer efteråt; för det är klart att dricker jag öl när jag skall gå i skolan och dricker jag mycket öl och blir trött, så vantrivs jag i skolan, och då skolkar jag. Så kommer man in på orsak och verkan, men den motsatta vägen. Det är faktiskt likadant med de vuxna. Om jag har en vän som är alkoholist kan jag naturligtvis alltid säga att hans elände började med alkoholen. Han hade det bra tidigare, och han tyckte själv att han hade det bra på alla möjliga sätt: bra familjeliv, hygglig ekonomi, trivsel med livet och alltihop. Men av någon anledning — han kan t.ex. råka tillhöra någon av de yrkesgrupper som har mycket representation, eller det kan vara någon annan, liknande orsak — och utan att själv ha en aning om att han löpte en risk började han använda för mycket alkohol. Sedan har det gått snett med jobbet och snett med familjen. Det finns sådana fall också. Min erfarenhet av de fall jag känner till är att det kan röra sig om fifty-fifty. Sedan kan man säga att om vi bara hade finare mätinstrument och bättre metoder att mäta sådana saker, skulle vi kanske även i dessa fall kunna få fram de där underliggande orsakerna. Vi kanske en dag rent av får fram den fysiologiska orsak till alkoholismen som en del letar efter. Det kan hända. Men om vi rör oss med den vetskap vi har i dag är det meningslöst att bara förutsätta att eftersom man inte kan bli alkoholist utan att ha sociala problem måste det finnas ett socialt problem, även om jag inte kan se det. Då är det för mig mera praktiskt att ta tag i problemen så långt bak jag kan komma, och det är alltså i många fall alkoholen. Det är detta som med ett praktiskt betraktelsesätt är begynnelsen när det gäller problemen för de här berörda människorna, inte i alla fall, kanske inte ens i de flesta — jag hoppas att jag inte blir felciterad ytterligare en gång — men i många fall, och om vi bortser från det löper vi alltså den risk som jag menar att vi tog i alltför stor utsträckning i mitten på 1950-talet för att förlora i ena änden vad vi vinner i den andra. Vi tar då sikte enbart på förebyggande, offensiva, informativa och liknande åtgärder, och vi glömmer dem som redan är ett långt stycke på väg när det gäller dessa problem. Någon skall tala också för alkoholister, och om ingen annan gör det så skall jag fortsätta att göra det.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Nilsson i Agnäs att jag är väldigt ledsen att mitt sätt att tala och att agera i talarstolen gör ett delvis så negativt intryck. Herr Nilsson i Agnäs säger t.o.m. att han fått en känsla av att jag egentligen skulle vilja — jag hoppas att jag inte citerar fel nu — att Sverige låg först i den nämnda totalkonsumtionslistan. När det kan gå så långt är jag ledsen att jag agerar och talar som jag tydligen gör då jag står där framme i talarstolen, och därför skall jag stanna här nere i bänken och fortsätta. Det är tyvärr inte så lätt att föra en debatt där det tydligen är så mycket känsla med i diskussionen. Jag kan också förstå att det är så av många skäl, men vi kan väl ändå låta bli den typ av argumentering som nu förekommit. Jag skall inte förlänga denna debatt utan vill bara göra ett par tillrättalägganden till herr Carlshamre. Han är ledsen för att jag citerat honom fel. Jag har en avskrift här av vad som sades i programmet Öppen kanal. Där säger herr Carlshamre: ”I det fallet tror jag att det till mycket stor del måste karakteriseras som okynnesdrickande. Det är inte några märkliga problem bakom. Det finns ingenting, som tyder på att det är, utan det är ett okynnesdrickande och lättillgängligheten tillhopa. För den gruppen finns det inget alternativ. De dricker inte blandat, de dricker ök” Litet längre fram i programmet frågar programledaren: ”Jag undrar varför är du så övertygad om att de här 12-14-åringarna verkligen dricker av okynne? Är det inte snarare så att de här ungdomarna, som har problem i 12-14-årsåldern, och berusar sig att de har väldigt svåra problem kanske t.o.m. psykiska problem, sociala problem, att de har en hopplös situation runtomkring sig? Det är därför de flyr.” På det svarar herr Carlshamre: ”Det är bara det att det finns faktiskt ingenting som tyder på det i de undersökningar som är gjorda, i varje fall inte påvisbart. Det är ungdomar, barn av alla sorter, av alla sorts anpassningsgrader och sådant. Det förefaller vara väldigt mycket tillfälligheter om man börjar eller inte.” Jag använde uttrycket ”bara”, och det var kanske olyckligt. Men nu har jag citerat exakt vad som sades, och sedan får andra döma över den uppfattning som herr Carlshamre i detta avseende för till torgs. Jag ber också att få tacka herr Aspling för förklaringen när det gäller hur ni hade det i höstas. Jag förstår att det var besvärligt och svårt att komma igenom det. Men det kan inte hjälpas, herr Aspling, att man ställer sig frågan: Varför förde ni då in uppgiften om att det skulle bli en proposition i propositionslistan? Varför tillsatte ni inte arbetsgruppen i november, december eller januari?

Herr talman! Socialministern började sitt inlägg med att fråga om jag var ute för att mucka ett allmänt gräl om de här seriösa frågorna. I den mån jag försökte kan vi konstatera att jag inte lyckades. Tonen var mycket vänlig, även om jag fortfarande saknar någon som helst redovisning för en aktivitet som vore lämplig i det här läget. Om man ibland höjer rösten, kan det ju bero på att man ändå upplever engagemang i dessa frågor som berör ungdomen och dem som har fått sociala problem just därför att de brukar och missbrukar alkohol. Det är väl inte okänt för någon att den verkligheten är mycket dyster. Aldrig någonsin förr under detta århundrade har det druckits så mycket alkohol som nu. De senaste åren har vi haft en ökning på 6 96 om året av den totala alkoholkonsumtionen. Skulle kurvan stå sig, har vi en fördubbling på mindre än 15 år. Det finns forskare som hävdar med bestämdhet att en fördubbling av alkoholkonsumtionen leder till en fyraeller femdubbling av missbruket. Det sades tidigare i debatten här i kväll att vi har 200 000 å 300 000 personer som går en svår balansgång mellan samhällsfunktion och social undergång. Det är 3 000, 4000 eller kanske 5 000 människor som går en alltför tidig död till mötes. Jag tycker att vi kunde göra en jämförelse. När det gäller andra typer av gifter kan det röra sig om ett fåtal människor, och det är rimligt att vi kraftfullt griper in; det har herr Aspling gjort i en rad frågor. Men när det gäller just bruksgifterna är det som om man inte ens ville eller kunde ta i detta. Frågan har ju också en trafiksäkerhetssida. Ungefär var tredje förolyckad i trafiken är spritpåverkad, trots att ”bara” 2 av 1000 kör onyktert. Men trafiksäkerhetsverket säger att 2 av 1 000 innebär att det är 8 000 om dygnet som kör onyktert. Om vi skulle be att polisen stoppar alla som kör onyktert — och jag tror att vi är överens om att det borde ske — skulle det bli ett ingripande var tolfte sekund. Då tror jag att man får litet av den dimension som det ändå gäller. Jag skulle vilja fråga: Är inte socialministern så oroad att han också upplever att vi här ändå måste försöka komma framåt? Herr Aspling sade att dessa frågor måste behandlas med både saklighet och måttfullhet; det finns inga enkla och patenterade lösningar. Jag har ingen invändning mot det uttalandet på något sätt. I den konkreta frågan om 20-årsgränsen när det gäller att handla i systembutikerna sade socialministern att han ville ha mer material för att regeringen skulle kunna göra en bedömning. Man säger sig onekligen: Tänk om herr Aspling 1965, när beslutet togs om mellanölets införande, hade sagt att vi måste se mycket noga på vad detta kan innebära. En kåsör i en storstadstidning skriver: ”Jag glömmer aldrig den infantila tidningskampanj som drevs för att trumfa genom mellanölet i riksdagen. Framför allt ledarskribenter och kåsörer i stockholmspressen lovsjöng det himmelrike vi skulle få om vi kunde få köpa vår lilla sällskapsöl i närmaste butik. Det efterblivna, puritanska Sverige skulle få kontinentala vanor. Frihetens timme stundade! Nu skulle minsann inte nykteristmaffian i riksdagen få förtrycka Folket längre!” Här har ledamöter stått upp och sagt att man har ändrat inställning sedan dess, och jag upplever att ingenting hindrar att också socialministern säger att vi måste ändra på detta beslut. Och här går att göra en hel del, även om man inte sitter inne med den fulla och hela sanningen. Man kan t.ex. verka för att vi får fler alkoholfria miljöer för ungdomen. I dag är det på många orter mycket svårt för ungdom att komma till en offentlig miljö där det är drogfritt. Vi måste naturligtvis också försöka få stopp på bryggarnas mycket hårda exploatering av ungdomsgenerationen. Den exploateringen skedde framför allt i början av mellanölsperioden. Som här har sagts attackerade den ju också barngenerationen. Jag tror att man får angripa tillgängligheten, och i det sammanhanget aktualiseras också prispolitiken när det gäller andra alkoholvaror. Man kan även satsa mycket aktivare på upplysning och information utan att invänta ytterligare utredning. Detta tycker jag är i harmoni med en social — eller låt oss säga mänsklig — syn på dessa problem. Mellanöl är farligt, säger socialministern, starksprit är ännu farligare. Inte heller därvidlag har jag någon invändning. Men i denna situation tycker man sig höra de tiotusentals och hundratusentals människor som vädjar till oss att göra något åt det här. Vad vi behöver är en aktiv alkoholpolitik. I dag har vi en alkoholpolitik med förhinder.

Herr talman! Det är faktiskt inte mitt fel att debatten blev så lång — jag talade i tio minuter i mitt första inlägg. Jag skall vara mycket kortfattad nu. Jag är tacksam för det socialministern sade i sitt andra inlägg och för den öppna och måttfulla tonen. Får jag säga att jag för min del har aldrig ett ögonblick misstänkt herr socialministern för att stå på samma linje som herr Hillbo och herr Wennerfors i alkoholpolitiska utredningen. Jag vill säga det — jag vill inte rikta en sådan anklagelse mot herr Aspling. Det är uppenbart att det finns många som har ändrat uppfattning på senare år, och jag har väldigt starkt intryck av ett inlägg som det herr Carlshamre gjorde. Det intryck jag får är att också socialministern i viss mån har ändrat uppfattning genom åren, och det är ju på det här området ingenting som man skall skämmas för eller beklaga. Den avgörande frågan är naturligtvis synen på vilken effekt restriktionerna har, och för mig är det en gåta hur man kan tro att en social utvecklingsoptimism längre skulle hålla på det här området. Om det är någonting jag har att anmärka på i socialministerns andra inlägg, så är det denna ton av att om vi nu bara klarar de här sociala problemen, då kommer det väl ändå att bli bättre så småningom. Vi vet att vårt land verkligen ligger långt framme när det gäller social välfärd, och jag är angelägen om att säga det, eftersom jag har en stark respekt för socialministerns ambitioner och insatser i det avseendet. Det är ju inte någon kritik mot det socialministern eller departementet eller socialstyrelsen står för när man konstaterar att trots denna välfärd har problemen ökat, och det är därför jag tror att man måste använda sig av restriktioner. Jag har respekt-för socialministerns hållning när han säger att han inte delar vår uppfattning, då vi menar att det nu är dags att avskaffa mellanölet. Jag tycker det är rejält när man talar om att man ännu inte är klar över att det skulle vara en riktig åtgärd. Här måste vi ha respekt för varandras hållning. Nu skall alltså riksdagen ta över den här frågan, och jag vill gärna säga, eftersom debatten ju rymt mycket av både polemik och kritik, att det är viktigt att vi försöker komma till ett så samlat ställningstagande som möjligt. Jag har för min del god tillförsikt om det, bl.a. därför att ärendet väl lottas på skatteutskottet, som vid sina överväganden kommer att ledas av herr Wärnberg.

Herr talman! Jag har inget större behov av att förlänga debatten. Vad jag ville ha fram som min uppfattning — och jag vill påstå även centerns uppfattning — i dessa frågor framförde jag i mitt första inlägg, och jag uttalar nu bara ett tack för det svar som jag fick av statsrådet Aspling på den fråga jag ställde. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att statsrådet så klart slog fast sambandet mellan bruk och missbruk av alkohol. Jag hoppas också att beredningen i sitt arbete har detta helt klart för sig, när den tar ställning i frågorna. Sedan bara en mycket kort kommentar och ett påstående, att det förslag som centern har framlagt i sin motion angående slopande av mellanölet tror vi kommer att genomföras. Vi föreslår att mellanölet skall klassas som starköl och att det inte skall få förekomma något öl med större alkoholhalt än 2,8 96 i affärerna. Därigenom tror vi att mellanölet försvinner även inne på systembutikerna, och då uppstår inte problemet längre.
Herr talman! Kvällen är sen och åtskilliga interpellationssvar återstår på föredragningslistan. Därför skall jag fatta mig utomordentligt kort. Jag vill bara säga till herr Carlshamre och herr Wikström att när vi diskuterar de sociala frågorna och även restriktioner, så är det klart att det gäller ett både-och icke ett antingen-eller. Jag skall sätta punkt där.
Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra ett fortsatt dåligt återväxtresultat inom skogsbruket. Skogsstyrelsens senaste återväxttaxeringar visar att mer än hälften av den areal som skogsodlades åren 1972 och 1973 och ca 75 ", av den areal som slutavverkades under två år på 1960-talet och som inte har skogsodlats saknar nöjaktig återväxt. Skogsägarna har alltså under dessa år inte uppfyllt de krav som skogsvårdslagen ställer. För att säkra en hög skogsproduktion i framtiden är det nödvändigt att dessa krav uppfylls. Skogsägarnas egna organisationer och skogsvårdsstyrelserna bör bidra till detta genom utökad information och rådgivning. Regeringen har innevarande budgetår ställt mer än 2 milj.kr. till skogsvårdsstyrelsens förfogande för dessa ändamål. Vissa av de skogsplanteringar som gjordes förra året har enligt de uppgifter jag har fått tyvärr skadats i betydande utsträckning genom angrepp av snytbagge. Det är nödvändigt att minska denna typ av skador, t.ex. genom en omsorgsfull markberedning och plantering. För att underlätta en utökad markberedning, som alltså är en angelägen förebyggande åtgärd, har regeringen anvisat särskilda medel. Skogshögskolan gör vidare en bred forskningsinsats i frågor som rör snytbaggen och olika metoder för att bekämpa den och begränsa dess skadeverkningar. Skogshögskolan följer även det arbete som bedrivs på detta område i våra grannländer. Jag kan slutligen nämna att jag har för avsikt att inom kort föreslå riksdagen att särskilda statsmedel ställs till förfogande för kompletterande plantering av sådana områden som har skadats av snytbagge.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för att jag har fått min fråga besvarad. Jag framställde min fråga med anledning av de rapporter som kommit in om de stora skadeverkningarna på planteringarna under 1975. Via skogsvårdsstyrelserna har det framkommit att 60 å 70 ". av planteringarna i Mellansverige och Sydsverige har gått till spillo och att 7 å 8 "o ytterligare är skadade genom angrepp av snytbaggen. Även de skadade plantorna kommer troligen att gå till spillo. Från skogsägarhåll frågar man nu vad man kan göra. Jag hade tillfälle att närvara vid Skogsvårdsstyrelsernas förbunds kongress i höstas, där också skogsstyrelsen var representerad av sin generaldirektör, och där diskuterade man denna fråga. Vi har ju här i riksdagen beslutat om det DDT-förbud som nu råder, och skogsodlarna har den uppfattningen att om man inte har DDT, så kommer man till korta i kampen mot snytbaggen. Nu vet jag att DDT är ett värdeladdat ord, och jag vill inte att vi skall få någon värdeladdad debatt om DDT i dag. Vi har väl nu Nr 86 ingenting annat att göra än att markbereda och vänta med planteringarna Torsdagen den i två eller tre år. Då kan man möjligen komma till rätta med snytbaggen, 18 mars 1976 har det sagts. Girskä NNK Det är gott och väl att jordbruksministern i sitt svar lovar att medel — Om åtgärder för att skall ställas till förfogande för ökad information, men jag tror ändå att — förbättra återväx det blir svårt att nyplantera under innevarande år. Planteringen kostar = ten av skog ju också stora pengar. Man räknar med att det i dag kostar mellan 1 300 och 1 500 kr. per hektar att plantera skog. Jag skulle faktiskt vilja fråga jordbruksministern: Har man då någonting annat att ta till än DDT? Hur allvarliga bedömer man att skadeverkningarna av DDT är? Världs hälsoorganisationen har sagt att inga medicinska risker har kunnat påvisas med de kvantiteter som används i skogsbruket, vare sig i vårt land eller i något annat land.
Herr talman! Det är produktkontrollnämnden som fattar beslut i dessa frågor. Den har fattat beslutet att DDT inte längre får användas i skogsbruket. Det beslutet har fattats långt tidigare. Vi har haft ett DDT-förbud ända sedan 1970, men i skogsbruket har man haft dispens och fått an 8 vända DDT i samband med skyddsbehandling av plantor. Men i februari 1975 vägrade produktkontrollnämnden skogsbruket fortsatt dispens. Regeringen mottog besvär över detta beslut, men regeringen avvisade besvären. Vi motiverade vårt beslut med de risker för människor och miljö som användningen av DDT innebär. Regeringen hänvisade också till Östersjökonventionen om den marina miljön. Vi har där tillsammans med de andra länderna uttalat att vi skulle försöka motverka risken för att DDT på något sätt kom ut i naturen. Likaså var Skogsarbetarförbundets inställning på denna punkt mycket bestämd. Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag i mitt svar redovisat att det uppenbarligen inte bara är DDT-förbudet som förorsakat den situation vi har i skogen i dag. Den återväxttaxering som har gjorts visar att tidigare underlåtenhetssynder av skogsägarna varit med om att skapa den här situationen. Undersökningarna visar dessutom att man med en god markberedning kan nå utomordentliga resultat utan att använda DDT. Här har jag hänvisat till de åtgärder som vi i detta sammanhang vidtar för att förbättra möjligheterna att bedriva denna markberedning. Jag förutsätter att skogsägarna kommer att göra sitt bästa för att den vägen motverka de risker för en sämre återväxt som annars finns.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga den här debatten. Statsrådet riktade väl i viss mån en anklagelse mot skogsägarna för att inte ha gjort tillräckligt tidigare. Jag skall inte ta upp en debatt om det här i kväll. Jag har med tacksamhet noterat att jordbruksministern kommer att 135 föreslå riksdagen att särskilda statsmedel skall ställas till förfogande för kompletterande plantering av områden som skadats av snytbaggen. Men om man skall utföra den planteringen i år är jag rädd att det inte kommer att lyckas. Jag skall inte ta upp någon vidare debatt om DDT. Vi får väl hoppas att forskningen på ett eller annat sätt skall komma till rätta med snytbaggen. Men f.n. ser det verkligen mörkt ut, herr jordbruksminister!

Herr Lövenborg har frågat mig vilka åtgärder jag anser måste.vidtagas för att trygga bästa möjliga miljövård i samband med uppbyggandet av Stålverk 80 och om jag är beredd att i detta syfte förorda att erforderliga medel garanteras NJA. Vidare har herr Lothigius frågat mig om jag är beredd att lämna kammaren en fullständig redovisning av de miljöproblem som uppstår med anledning av byggandet av Stålverk 80-85. Herr Lothigius har även frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att föreslå för att stålverket skall uppfylla de minimifordringar beträffande utsläpp i luften och i vattnet som uppställts av naturvårdsverket och koncessionsnämnden och om jag anser att de åtgärder som hittills vidtagits fyller de krav som allmänheten och miljövårdsmyndigheterna har rätt att ställa på en industribyggnad av denna storlek. Interpellationerna besvaras här i ett sammanhang. Vid prövning enligt byggnadslagen av stålverkets lokalisering har regeringen i beslut i maj 1975 föreskrivit långtgående villkor för verksamheten i syfte att begränsa miljöstörningarna. Bolaget har sålunda bl.a. ålagts att i sådan grad som från störningssynpunkt är erforderlig tillämpa den bästa teknik som har kommit till praktisk användning i nya stålverk. I samband med prövningen enligt miljöskyddslagen av Stålverk 80 skall omprövning vidare ske av gällande villkor för utsläpp från bolagets övriga anläggningar i Luleåområdet. Som ytterligare villkor har uppställts att överskottsgas och överskottsvärme skall tillvaratas. Genom de nu angivna allmänna villkoren har regeringen slagit fast att den fortsatta planeringen av stålverket skall ske på ett sådant sätt att miljökraven tillgodoses. Det ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd att utforma de närmare villkor som skall gälla för verksamheten. Koncessionsnämnden är därvid bunden av de allmänna villkor som regeringen har ställt upp. Bolaget har i februari 1976 inkommit till koncessionsnämnden med Nr 86 ansökan om prövning enligt miljöskyddslagen av Stålverk 80. Bolaget Torsdagen den har samtidigt ansökt om omprövning av gällande villkor för bolagets 18 mars 1976 nuvarande verksamhet i Luleå. Med hänsyn till de nyligen ändradepla= = nerna för stålverket avser bolaget enligt vad jag erfarit att till sommaren - Om miljövårdsåt 1976 inge en reviderad ansökan. gärder i anslutning Arbetsmiljöfrågorna i samband med anläggandet av Stålverk 80 be = till Stålverk 80 vakas av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen i Luleå i kontakt med bolaget och fackliga företrädare. Under våren 1976 avser representanter för arbetarskyddsstyrelsen att göra en samlad genomgång av arbetsmiljöfrågorna. Eftersom miljöfrågorna i anslutning till byggandet av Stålverk 80 nu kommer att prövas av vederbörande myndigheter är jag inte beredd att här diskutera de miljövårdsproblem som uppkommer vid stålverket och de närmare åtgärder. som behöver vidtagas för att motverka dessa. Med anledning av herr Lövenborgs fråga om anvisande av medel för miljövårdsåtgärder vid Stålverk 80 vill jag framhålla att kostnaderna för dessa åtgärder måste ses som en del av de totala anläggningskostnaderna. De medel som kommer att ställas till förfogande för byggandet av stålverket kommer därför självfallet att täcka också kostnaderna för erforderliga miljövårdsåtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Den framställdes den 19 februari, innan de senaste turerna för Stålverk 80 hade presenterats. Nu flyter det mesta i den här frågan, och därför är det synnerligen svårt att diskutera konkreta ting i samband med projektet. Vi kommer för vår del att slåss för Stålverk 80 i dess ursprungliga skick — vi anser stålverket avgörande för Norrbottens framtid och en utgångspunkt för en bred industrialisering. Vi hälsade projektet med glädje, och den planerade reträtten fyller oss med besvikelse. Katalogen över svikna löften till Norrbotten får inte bli längre än den redan är. Men den debatten hör kanske inte hemma i detta sammanhang. Min interpellation ställdes mot bakgrund av att projektledningen för Stålverk 80 ville slippa rena svavlet och som konsekvens därav släppa ut mellan 50 och 60 ton svaveldioxid i den luft som människorna i kommunen skall andas. När det gäller NJA diskuteras ofta spridningseffekten. Om utsläppen i luften vet man att spridningseffekten är betydande redan av nuvarande luftföroreningar. Jag ansåg alltså att uppgifterna om att man av kostnadsskäl skulle avstå från nödvändiga reningsanläggningar var så alarmerande att det redan på ett tidigt stadium måste dras i gång en klargörande debatt med raka besked från ansvarigt håll. Det gamla järnverket var en svår föroreningskälla för både luft och vatten. Stora delar av Luleå plågades av stoftnedfall. Fastigheterna blev 137 svarta, lacken på bilarna förstördes och vilka hälsorisker som var förknippade med utsläppen vet väl ingen riktigt. På senare år har man något kunnat begränsa föroreningarna från NJA. Det var också mot den bakgrunden man med viss förskräckelse kunde läsa om de nya miljörisker som skulle vara förknippade med projektet Stålverk 80. Enligt projektledningen skulle man kunna tänka sig att släppa ut 63,5 ton svaveldioxid över Luleå. Men det kan inte luleåborna tänka sig, och protesterna från NJA:s arbetare såväl som från kommunens invånare lät inte vänta på sig. Svaveldioxiden går att rena, men det skulle kosta ca 100 miljoner att genomföra den ordningen, har det sagts. I interpellationssvaret redogör nu jordbruksministern för de allmänna villkoren och framhåller att regeringen har slagit fast att det skall ske på sådant sätt att miljökraven tillgodoses och att koncessionsnämnden är bunden av de allmänna villkor regeringen har ställt upp. I det läge som hela frågan om Stålverk 80 nu befinner sig är det inte möjligt att diskutera miljöfrågorna i hela deras vidd. Statsrådet kan naturligtvis inte ge besked om effekterna av ett projekt som kanske inte förverkligas eller som bara blir en skugga av tidigare planer. Jag vill sluta med att uttala förhoppningen att Stålverk 80 byggs i enlighet med de ursprungliga planerna och att hela projektet också formas till ett mönster när det gäller det yttre och inre miljöskyddet. Förmodligen får vi nya tillfällen att diskutera dessa frågor.

Herr talman! Jag ber också att få tacka jordbruksministern för svaret. Varje gång jag tar upp frågan om miljövården i samband med NJA och Stålverk 80 har jag en förtvivlad otur. Svaren blir så ofullständiga och generella att det synes meningslöst att diskutera dem. Felet härför är inte mitt. Orsaken är att varje gång som jag tar upp denna miljövårdsfråga så inträffar samtidigt förändringar inom NJA och i fråga om planeringen av Stålverk 80, varför man inte kan få något ordentligt grepp om det hela. Turerna är så många att även en miljövårdsminister måste känna sig förvirrad. Hur är då sitsen för alla de människor i ämbetsverk och forskningsgrupper som skall ge ett svar när det gäller miljövårdssituationen och som nästan varje kvartal och ibland med kortare tidsmellanrum får nya premisser att arbeta efter? Det är f. n. nästan omöjligt att få ett grepp om den samlade kvantitet föroreningar som kommer att släppas ut där uppe. Jag kan alltså inte i detalj gå in på föroreningsmängderna trots att jag har samlat ett ganska stort material. Vi vet knappast vad det gäller, och det vet inte statsrådet heller. Min första fråga i interpellationen var: ”Är statsrådet beredd att lämna kammaren en fullständig redovisning av de miljöproblem som uppstår med anledning av byggandet av Stålverk 80-85?” Planerna har alltså nu förändrats, och statsrådet är inte beredd att nu diskutera de miljövårdsproblem som uppkommer vid stålverket och de närmare åtgärder som behöver vidtas för att motverka dessa. Det förstår jag. Under dessa förutsättningar blir min fråga nu: Är statsrådet när nya planer har fastställts beredd att då ge kammaren en grundlig redovisning av de åtgärder som vidtagits? Det sägs i interpellationssvaret att en grupp under kommande år skall ge besked i denna fråga. Det skall tydligen ske även under 1976, och då kanske vi i kammaren kan få en noggrann redovisning av detta. Vi skall komma ihåg några förhållanden, herr statsråd, som gör att vi måste vara särskilt uppmärksamma på vad som händer i denna del av Norrland. För det första är detta den största satsning som någonsin gjorts på ett enda företag på en begränsad ort. Det är därför rasande lätt, när man i hast och med väldiga kast i planeringen bygger en verksamhet av denna art, att man inte i tillräcklig grad ser på miljön, glömmer miljöproblem eller bortser från vissa problem med anledning av kostnaderna. Visar sig lönsamheten dålig gör man kanske inskränkningar på miljöinvesteringar eller drift av desamma. Det behöver inte vara så, men det kan faktiskt bli så. För det andra: Om man bygger ett stort statligt verk, har man verkligen chansen att utveckla den ambition som man anser bör finnas också vid andra företag i vårt land när man bygger nytt. Klickar det på den här punkten, då mister man ett förtroende och respekten för upprätthållandet av de normer som kanske är regeringens ambition. Hitintills, för det tredje, har inte NJA Och koksverket — det sade också herr Lövenborg — uppfyllt de elementära fordringar som naturvårdsverket och andra ställt på företaget. De nuvarande utsläppen är på tok för stora, och det inger icke ett tillräckligt förtroende. Stålverkets ledning har begärt att få slippa vissa investeringar på miljösidan — vilket herr Lövenborg tog upp — med anledning av det nya stora verket, för man ansåg dessa investeringar vara för dyra. Jag anser, på grundval av statsrådets svar, att det är angeläget att lösa dessa problem, även om hänsyn givetvis måste tas till kostnaderna. Min önskan är att inte överdriva de här frågeställningarna, men vad som är nödvändigt är att natur och människor utan skador kan bära resultatet av de utsläpp som sker. Det får inte vara så att regeringen använder sin fullmakt i miljöfrågor för att gå betydligt längre än vad koncessionsnämnd och naturvårdsverk anser riktigt att göra. Vi skall också komma ihåg, och det är viktigt, att på de breddgrader där Luleå ligger är möjligheterna till destruktion av avfall väsentligt mindre än i andra delar av vårt land. Det är en stor skillnad. De föroreningar som t.ex. kommer från industriområdena i Europa är allvarligare för Norrlands del än för andra delar av vårt land, som har möjligheter att bryta ner dem. Därför är Norrland känsligare för miljöskador när nya industrier byggs. Om man skulle bygga ett riktigt stort verk av nedsmutsande karaktär, var i världen skulle man helst lägga det? Jo, det vill expertisen göra någonstans i Brasiliens urskogar. Där finns ett bättre klimatiskt underlag, växtlighet och sådant som skapar möjlighet att ta hand om avfall på ett naturligt sätt.

Jag tolkar svaret så att vad statsrådet avser är en betydligt bättre sanering än den som finns f.n.

Det tycker jag vore det minsta man kunde begära. Då kunde man på olika områden följa allt vad som händer. Men regeringen har hittills sagt nej. Staten skulle enligt mitt förmenande kunna komma undan mycket obehag i framtiden, om man hade en vägledande liten grupp. Jag vet att statsrådet kommer att säga att vi har det i tillräcklig grad — vi har koncessionsnämnden, naturvårdsverket och folk inom kommunerna som har till uppgift att följa det hela. En del av dessa människor är mer eller mindre knutna till verksamheten där uppe. Jag tycker emellertid att mitt förslag är riktigt och att regeringen därigenom skulle skydda sig själv. Det är inte bara fråga om byggandet av stålverket, utan det är fråga om samhällsuppbyggandet över huvud taget och skador som uppträder när man efter dessa grunder snabbt utvidgar ett samhälle så kolossalt.

Det är då som kritiken kommer, om man inte uppfyller alla de kriterier som erfordras för naturen och den mänskliga levnaden där uppe. Jag ber att ytterligare få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka herr Lothigius anförande. Visserligen sade han mot slutet att han tyckte att det var riktigt att det skedde en satsning för sysselsättningen där uppe, men hela tiden andades hans inställning till stålverket något av att det vore bättre om det inte blev lokaliserat till Norrbotten. Han talade om Brasilien och om vad som över huvud taget kan komma att hända framöver när den första förtjusningen över sysselsättningstillfällena har lagt sig. Frågan om sysselsättningen har funnits som utgångspunkt vid diskussionen kring stålverket — det är i och för sig inte den frågan jag skall ta upp men jag kan nämna den som bakgrund till hanteringen av projektet ur miljösynpunkt. När vi beslutade oss för utbyggnaden av stålverket i Luleå beslutade vi också att göra en ordentlig förprövning om utbyggnaden även ur miljöskyddssynpunkt gick för sig. Flertalet myndigheter som har ansvaret för vår miljö har tillstyrkt utbyggnaden av Stålverk 80. När beslutet togs att man skulle bygga ut där uppe lade regeringen fast de allmänna principer som bör gälla för myndigheternas arbete i fråga om att detaljbestämma de restriktioner och det skydd i övrigt för miljön som bör omgärda stålverket. Jag frågar: Kan man gå längre?

Man har ytterligare givit anvisningar om att överskottsgas och överskottsvärme skall tillvaratas. Detta är alltså allmänna principer, som regeringen har uttalat sig för. Då är det underligt att herr Lothigius ifrågasätter över huvud taget regeringens ambitioner i detta sammanhang. Det är inte regeringens sak att gå in och i detalj bestämma hur detta skydd skall utformas. Prövningen åligger koncessionsnämnden enligt den ordning som vi själva i riksdagen har varit överens om att bestämma. Den ordningen måste följas, annars kommer man i andra sammanhang att klaga på att regeringen lägger sig i myndigheternas arbete och i uppgifter som regeringen inte har rätt att lägga sig i. Jag tycker nog att herr Lothigius anförande hela tiden andades en misstänksamhet, som det inte finns någon grund för. Vi har ambitionen att detta stålverk skall utföras på ett från miljösynpunkt riktigt sätt. De myndigheter som nu har att konkret ta ställning till vilka restriktioner och krav som skall ställas har att arbeta utifrån den ambitionen.
Herr talman! Jag tycker att herr statsrådet i sitt interpellationssvar rent allmänt har givit en positiv bild av hur ni önskar ha det. Min uppgift såsom riksdagsman är att kritiskt betrakta detta och fråga: Håller det? Vad finns det för underlag i den tidigare diskussionen? Vad har man förut gjort? Vilka eftersläpningar finns? Mot bakgrund härav har jag alltså dragit vissa paralleller och sagt att jag hoppas att de saker rättas till som är av sådan karaktär att de inte är tillfredsställande. Det vet statsrådet. Vi känner till vilken kritik som har framförts där uppe, bl.a. av länsläkaren, och hur människor boende i närheten på Hertsön och på flera andra områden har blivit utsatta för miljöförstöring. Jag har med stort intresse läst stålverkets berättelse om hur man skall kunna klara dessa frågor och beskrivning av miljön där uppe. Jag har jämfört den beskrivningen med naturvårdsverkets beskrivning och hur verket har sett på situationen. Det märkliga är att de beskrivningarna är helt olika. Naturvårdsverkets siffror och uppgifter skiljer sig helt från dem som ledningen för stålverket har lämnat. Mot bakgrund av vad som här har sagts förmodar jag att man tillämpar de regler som naturvårdsverket för fram. I ett tidigare skede, när denna fråga togs upp, sade naturvårdsverket att det endast under de och de förutsättningarna kunde tillstyrka ett byggande. Då får regeringen ta på sitt ansvar om regeringen av andra skäl, som regeringen har makt och myndighet att utnyttja, bygger stålverket utan att helt ta ställning till alla de problem som uppstår. Där blir det givetvis en differens — det är en kostnadsfråga och en sysselsättningsfråga — och jag har stor förståelse för att sådant kan inträffa, men skillnaden bör vara så liten som möjligt. Det är en positiv kritisk inställning jag har till det hela. Sedan är det en annan sak att vi från vårt håll har kritiserat stålverket och att det kanske börjar ordna sig efter de linjer i fråga om ekonomin som vi tror mera på. Det är också intressant för oss att få meddela våra synpunkter på den allmänna miljön. I det sammanhanget finns en del saker som jag skulle vilja påpeka — bl.a. diskuteras ju systemet för intagning av vatten osv. Gaser och annat kan tas till vara på ett utomordentligt förnämligt sätt, däremot är det mera tveksamt om man kan få ett slutet vattensystem att fungera. Jag hoppas emellertid att man skall lyckas åstadkomma ett sådant system. Med de väldiga vattenmassor det rör sig om skulle annars karaktären förändras på hela det område där utsläppen sker. Jag förmodar att vi litet längre fram får tillfälle att se om de önskemål herr statsrådet har fört fram verkligen har kunnat genomföras.

Herr talman! Herr Danell har i en interpellation frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att motverka dagens ekonomiska krisläge bland taxiflygbolagen. Den del av den civila luftfarten som benämns taxiflyg har under de senaste åren expanderat kraftigt. År 1974 fanns totalt 44 bruksflygföretag med tillstånd att bedriva bl.a. taxiflyg. Dessa företag disponerade sammanlagt 183 flygplan. Utvecklingen inom taxiflygbranschen har resulterat i att antalet flygplansrörelser har ökat från 49 000 år 1967 till 114 000 år 1974. Antalet ankommande och avresande passagerare ökade från 100 000 år 1973 till 160 000 år 1974. Herr Danell har i sin interpellation pekat på en rad omständigheter som har orsakat det ekonomiska läge som enligt hans mening dessa företag i dag befinner sig i. Till detta är att säga att arbetsgivaravgifter inte är något säreget för taxiflygföretagen och att energiprishöjningarna har drabbat flyget och kommunikationssektorn över huvud. Säkerhetsbestämmelserna bör självfallet utfärdas med utgångspunkt i att de resenärer som anlitar taxiflyget skall kunna vara förvissade om att tillräckliga säkerhetsåtgärder är vidtagna. Ekonomiska överväganden får därför inte leda till att säkerheten eftersätts. Vad gäller luftfartsavgifterna kan nämnas att — som ett led i strävandena att åstadkomma ett s.k. rundare Sverige — avgifterna för inrikestrafiken satts betydligt lägre än avgifterna för utrikestrafiken. Dessutom finns möjlighet att lösa årskort för mindre flygplan vilket innebär att avgiften beräknad per passagerare blir väsentligt lägre än om avgift skall erläggas vid varje flygning. Frågan om uppbyggnaden av Crownair — numera Crownair Flygtjänst AB Swedair — har varit föremål för riksdagsbehandling vid två tillfällen under de senaste åren. Riksdagen har därvid beslutat att anvisa de medel som behövs för uppbyggnad av bolaget. Härigenom har en organisation skapats för att tillgodose de krav som kan förutses för försvaret i en beredskapseller krigssituation. Det har vid överväganden angående Crownairs uppbyggnad ansetts naturligt att statliga myndigheter utanför krigsmakten i fred anlitar bolaget för de flygtransporter som bolaget har kapacitet för utan att verksamheten därför primärt skall vara inriktad på taxiflyg. Inom kommunikationsdepartementet följer vi givetvis utvecklingen inom taxiflygbranschen liksom även flygsektorn i övrigt med uppmärksamhet. Någon anledning att f. n. företa några särskilda åtgärder föreligger enligt min mening inte.

Herr talman! I min interpellation till kommunikationsministern om taxiflygets stora svårigheter med även från företagarsynpunkt höga avgifter, monopolföretag i branschen m.m. har jag inte gått in på de principiella frågorna om hur det svenska inrikesflyget bör se ut i framtiden. Förhållandet mellan det reguljära flyget och taxiflyget och frågan om ett klarare regelkomplex för detta är sådant som jag tagit upp i motionen 1533, och jag finner därför ingen anledning att i detta läge beröra den för inrikesflyget mer allmänna debatten. Att jag nu i stället frågat kommunikationsministern om man från regeringens sida avser att vidtaga åtgärder för att motverka dagens ekonomiska krisläge bland taxiflygbolagen har sina alldeles speciella skäl. Genom åtskilliga kontakter med både välinformerade myndighetspersoner och taxiflygföretagare under det senaste halvåret har det stått allt gens ekonomiska förhållanden mer klart för mig vilket kärvt läge branschen har hamnat i. När sedan ryktena om att några av våra största taxiflygföretag överväger försäljning, troligtvis till det statliga Crownairbolaget, tyckte jag att det fanns skäl för att aktualisera frågan hos kommunikationsministern. I min interpellation anger jag några skäl varför just taxiflygföretagen befinner sig i ett sådant krisläge i förhållande till andra branscher. För det första nämner jag de under senare år snabbt accelererande pålagorna på företagen i allmänhet och flygföretagen i synnerhet. För det andra är det de våldsamma höjningarna av bränslepriserna, och för det tredje nämner jag luftfartsverkets hårdnande krav och monopolsituationen för det statliga flygbolaget Crownair. Innan jag ger mig in på att försöka beskriva själva taxiflygbranschens utseende kan det dock vara värt att ge en allmän kommentar om vikten av att vi har ett inrikesflyg som även omfattar ett taxiflyg. Att svenskt inrikesflyg domineras av SAS och Linjeflyg är väl känt. För Sveriges och Skandinaviens kontakter utåt är det också nödvändigt att se till att vi ger viss trygghet för SAS-koncernen. Vi skulle knappast vinna på att lönsamma linjer erbjuder fullständig konkurrens mellan SAS/Linjeflyg och flera mindre bolag om man samtidigt riskerar att det stora bolaget då tvingas dra in de mindre lönsamma linjerna med svåra regionalpolitiska följder. Men helt givet är att nuvarande ordning inte är konsumentanpassad då man givit SAS-koncernen förstahandsrätt till alla upptänkliga linjer i landet. Att ett taxiflygföretag kan få tillstånd att flyga linjetrafik mellan några platser är således helt beroende på SAS och luftfartsverkets eventuella välvilja att acceptera ett undantag från huvudregeln att SAS utför all reguljär linjefart. Nu är det bara ett fåtal företag som utför reguljär trafik med flygplan under 5 700 kg — en magisk gräns i sammanhanget. Resten av taxiflyget kör på beställningstrafik. Hur pass stor taxiflygbranschen är kan vara svårt att bestämma beroende på vad som i realiteten inräknas i det s.k. taxiflyget. Men enligt det nybildade Taxiflygföretagens riksförbund arbetar ca 25 företag med 75 plan och 250 anställda med personbefordran under kategorin ”luftfart i förvärvssyfte, bruksflyg under instrumentförhållanden”. Företagens storlek skiftar både vad gäller antalet plan, planens tekniska standard och antalet anställda. De mindre företagen har en pilot som oftast också en ägare, en tekniker och ett plan. De större företagen har 10-talet fast anställda piloter med uppbyggd teknisk organisation samt 5-7 plan, ibland jetplan. Branschen omsätter uppskattningsvis 75 milj.kr. om året med plan som har ett totalt marknadsvärde om ca 100 milj.kr. Herr talman! Jag har gjort den här beskrivningen av branschen för att försöka ge en bild av den nyckelbransch som sedan länge har funnit sina former och på ett övertygande sätt skakat av sig gamla förlegade uppfattningar om att denna del av flygbranschen skulle vara mindre seriös. Helt klart är att taxiflyget i huvudsak har näringslivet som kund och att det därmed fyller en oerhört viktig funktion. Nr 86 Därmed avser jag att med utgångspunkt i några av statsrådets mycket allmänna kommentarer, såvitt jag förstår helt främmande för taxiflygets realiteter, ge min syn på problemen. Statsrådet säger i sitt svar att varken arbetsgivaravgifter eller höjda Om taxiflygföretabensinpriser skulle ha drabbat taxiflygföretagen speciellt hårt. Det visar gens ekonomiska dess värre på en dålig kännedom om verkligheten. Generellt sett är det — förhållanden givet att snabba höjningar av redan betungande avgifter och priser drabbar mindre företag hårdare än större företag, som i det här fallet dessutom har en uttalad garanti att överleva. Dessutom är det på det viset att flygföretagen har en markerad höglöneprofil bland sina anställda beroende på de speciella krav som ställs på personalen. Bara lönekostnaderna för ett normalt plan med två piloter är över 200 000 kr. per år. Naturligtvis slår då arbetsgivaravgifterna hårdare bland flygföretag än bland andra småföretag. Svårigheterna för taxiflygföretagsamhet framgår också dels av tidigare nämnda uppgifter om försäljning av ansedda företag i branschen, dels av att flera större industriföretag avvecklar sina egna flygavdelningar nu för att i stället köpa tjänster i framtiden. Statsrådets uppfattning om att luftfartsverkets krav och avgifter tydligen inte skall behöva föranleda någon speciell oro är märklig. Naturligtvis inser jag liksom de verksamma taxiflygarna att säkerhetsbestämmelserna som kommit under senare år är betydelsefulla och inte får ifrågasättas på grund av ekonomiska överväganden. Det framgår av det faktum att flera företag, redan innan de tvingande bestämmelserna kom om exempelvis dubbla piloter, hade uppfyllt dessa säkerhetskrav. Men det går heller inte att blunda för det faktum att dessa företag, som bara har omkring 10 anställda, får en väldig ekonomisk belastning då de helt plötsligt skall anställa en tredjedel så mycket folk till som alltså är mycket högt betalda. I sammanhanget kan man göra en jämförelse med våra lokförare, som länge krävt dubbla förare på mängder av linjer i landet just av säkerhetsskäl men som förvägrats detta av kostnadsskäl — trots att det då för SJ gällt en liten relativ ökning av lönekostnaderna. Det går således aldrig att komma ifrån att de speciella krav som självfallet skall ställas på flygföretagen när det gäller säkerheten gör att kostnadsskruven på taxiflygföretagen är enastående i jämförelse med många andra företag. Beträffande luftfartsavgifterna är det rent fel att såsom i interpellationssvaret påskina att det i dag är någon mildare behandling av företag med mindre plan. Det faktiska läget är följande: De olika avgifterna är tillstånds-, besiktnings-, landnings-, parkerings-, hangaroch undervägsavgifter. Såsom statsrådet säger finns det årskort för landnings-, parkerings-, hangaroch undervägsavgifterna. Årskorten har olika gränser för de olika avgiftsklasserna, som när det gäller exempelvis landningsavgifterna får helt orimliga marginaleffekter. Således kostar ett sådant årskort för ett plan upp till 3 000 kg 7 500 kr., medan årskortet för ett plan som är 50 kg tyngre kostar 18 000 kr. Av någon 145 gens ekonomiska förhållanden anledning har man också här övergett den i andra sammanhang använda gränsen 5 700 kg. Besiktningsavgifterna är utformade så att man tillämpar en mängdrabatt, vilket man inte med bästa vilja i världen kan påstå är till fördel för ägare av mindre plan. Upp till 6 000 kg är denna avgift 100 kr. per 100 kg, medan plan över 6 000 men under 50 000 kg kostar kr. 39:50 per 100 kg över de 6 000. Mängdrabatten ökar sedan ännu mer för de verkligt stora planen över 50 000 kg. Tillståndsavgifterna är oberoende av antalet plan och ger också en viss skevhet, eftersom ett plan kostar 5 800 kr. per år, efter 9 200 det första året, medan exempelvis Linjeflyg betalar 40 000 kr. för sina 18 plan. Om man utöver de nu nämnda statliga avgifterna också tar med moms och arbetsgivaravgifter samt kommunala passageraroch landningsavgifter finner man att ett plan på exempelvis 4080 kg bara i avgifter till det allmänna kostar omkring 350 kr. per timme med 500 timmars trafik. Generellt kan man säga att av priset för resa med ett normalplan under 5 700 kg går 20 "., bara i avgifter till stat och kommun. Resten skall betala bränsle, löner, administration och i bästa fall en vinst. Mot bakgrund av den här något svåråtkomliga bilden av avgifter m.m., men framför allt med hänsyn till den sneda fördelningen av avgifter till småföretagens nackdel, är det min bestämda uppfattning att det är nödvändigt att försöka finna ett enhetligt system, där man tar hänsyn till de olika delarna av flygbranschen och till deras resp. betalningsförmåga. Jag vill också understryka att förståelsen för avgifterna naturligtvis inte blir bättre när det allmänna sköter sina åligganden så pass dåligt som varit fallet hittills. Således har det varit först på sistone som taxiflyget fått en chans att få delta i projektering av Arlanda. Den tidigare utformningen av Arlanda och den skandalartade nedläggningen av Bromma har genomförts resp. beslutats utan något samarbete med alla dem som befinner sig utanför SAS och Linjeflyg — som knappt heller fått vara med. Regeringens tvekan att anamma klarare regler om linjefart för taxiflygbolag i form av s.k. linjetaxi har inte heller förenklat tillvaron i branschen. Till sist några ord om Crownairs — Svensk Flygtjänst AB, Swedair, som det numera heter — monopolställning efter det att regeringen uppmanat statliga verk och myndigheter att vända sig till det statliga flygföretaget. Det enda som skulle kunna sägas för detta monopols försvar är att när Crownair en gång bildades så fanns det ingen marknad för det bolaget. Det erkänner alla i dag. När man så beslöt sig för, trots allt, att satsa på Crownair så gjorde man transaktioner av uppseendeväckande slag samt gav det ett monopol. Utan de åtgärderna hade förmodligen aldrig Crownair fått en chans. Men att nu fortsätta med monopolet kan ju rimligtvis inte ha några andra skäl än stelbenta ideologiska. Företaget dominerar marknaden och har köpt till sig andra företag så att man inom sin verksamhet arbetar med operation, reparation och försäljning av plan. Eftersom jag nu hört signaler från bl.a. försvarets ci vilförvaltning om att Crownair anses vara för dyrt och att man borde Nr 86 ta in offerter från andra företag, så hade jag hoppats att det var en tendens Torsdagen den som statsrådet skulle gilla. Av svaret i dag tycks det inte vara fallet. 18 mars 1976 I ett läge då den offentliga sektorn ökar och utflyttningen av statliga = verk dess värre är en realitet stiger givetvis efterfrågan på flygtjänster. Om taxiflygföreta I det läget är det rena övergreppet gentemot den privata verksamheten gens ekonomiska att bibehålla ett statligt monopol. förhållanden Ja, herr talman, det blev mycket det här. Anledningen därtill är utformningen av interpellationssvaret. Även om jag tackar för detsamma, så måste jag konstatera att departementets försök att i den här frågan se på verkligheten sådan den nu är inte tycks ha varit alltför seriösa. Av den anledningen vill jag avsluta med tre frågor till statsrådet: 1. Anser inte statsrådet att Crownair nu är tillräckligt starkt för att klara sin verksamhet utan en monopolställning? 2. Kan statsrådet tänka sig en översyn av befintliga avgifter till luftfartsverket för att bättre ta hänsyn till betalningsförmågan? 3. Avser statsrådet att framgent låta allmänoch taxiflyget få delta i projektering och byggande av eventuella kommande flygplatser?
Herr talman! Jag vill börja med att säga att vi självfallet är överens om att vi i det här landet skall ha ett taxiflyg. Det har såvitt jag vet aldrig ifrågasatts av vare sig regeringen eller någon annan att det finns ett stort värde i taxiflyg. Sedan kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om hur utformningen av ett taxiflyg skall vara. Jag kunde av herr Danells replik konstatera att herr Danell åtminstone på en punkt inte har läst mitt interpellationssvar. Herr Danell gjorde gällande att jag i interpellationssvaret skulle ha sagt att arbetsgivaravgift och bränsleprishöjningar inte drabbar taxiflygföretagen särskilt hårt. Så föll herr Danells ord. Var står det i mitt svar? I mitt interpellationssvar har jag konstaterat, sedan herr Danell i sin interpellation har pekat på en rad omständigheter, bl.a. arbetsgivaravgifter och energiprishöjningar, att arbetsgivaravgifter inte är något säreget för taxiflygföretagen och att energiprishöjningarna har drabbat hela kommunikationssektorn. Det är inte samma sak, herr Danell, som att säga att inte dessa två företeelser skulle ha drabbat taxiflygföretagen särskilt hårt. Avsikten med mitt svar när det gällde dessa två ting var att säga att de drabbar alla lika hårt. Beträffande Brommafrågan skall jag bara konstatera att herr Danell ville göra gällande, att vi i detta sammanhang inte skulle ta någon notis om taxiflygföretagen och kanske inte ens om allmänflyget som helhet. Låt mig peka på att vi i samband med aktualiserandet av förflyttningen av Linjeflyg från Bromma till Arlanda omedelbart tillsatte en utredning för att se på lokaliseringen av allmänflyget. Man kan åtminstohne inte hävda, som herr Danell gör, att vi helt skulle ha nonchalerat allmänflygets problem i den situation som uppstår när Linjeflyg skall flyttas från Brom 147 ma. Sedan har vi också haft ingående och seriösa diskussioner med representanter för allmänflyget vid varje tillfälle då de i skriftlig eller muntlig form har begärt att få diskutera sina problem. Det har aldrig vid något tillfälle ifrågasatts att de inte skulle få framföra sina synpunkter till mig eller till någon annan ansvarig. Jag vill alltså på det bestämdaste tillbakavisa herr Danells beskyllningar för att vi i något enda sammanhang skulle ha nonchalerat allmänflygets problem i den mån några sådana krav har förts fram för den näringen. Sedan till Crownair. Som jag nämnde i mitt svar har frågan om uppbyggnaden av Crownair varit föremål för riksdagsbehandling vid två tillfällen under de senaste åren, bl.a. i samband med förvärvet av Svensk Flygtjänst AB — ett företag med större delen av sin verksamhet inriktad på försvaret. Crownair har, som jag sade i mitt svar, numera god kapacitet för att tillgodose de krav som kan förutses för försvaret i en beredskapseller krigssituation och goda möjligheter att ge den från beredskapssynpunkt nödvändiga flygplansflottan en meningsfull användning också i fred. Därför har det, såsom jag också nämnde i mitt svar, mot den bakgrunden ansetts naturligt att statliga myndigheter även utanför krigsmakten i fred anlitar bolaget för de flygtransporter som bolaget har kapacitet för utan att verksamheten därför primärt skall vara inriktad på taxiflyg. Herr Danell undrade då — det var en av hans frågor till mig — om man inte kan anse att man nu har kommit i en situation där Crownair inte skall behöva ha, som han säger, monopol. Ja, uppbyggnaden av Crownair har ju som jag sade lett till att bolaget fått resurser att i fred erbjuda flygservice åt statliga myndigheter, åt kommuner, linjeflygbolag och privata företag. Vilka flygtjänster har då Crownair producerat? Hur ser siffrorna ut? Under år 1975 producerade bolaget med egna flygplan 2 500 flygtimmar av renodlad taxiflygkaraktär för statliga myndigheter, vilket utslaget på samtliga taxiflygföretag i landet blir mindre än 100 flygtimmar i medeltal per företag. En sådan omfattning av flygningarna för statliga myndigheter kan såvitt jag begriper inte rimligen märkbart påverka övriga flygbolags lönsamhet; det är en omöjlighet. — Detta om monopolet för Crownair. Det är alldeles omöjligt att, som herr Danell i sin andra fråga menar, gå in och göra någon specialdestination när det gäller luftfartsverkets avgifter för denna form av flygverksamhet. Detta anser jag mig inte ens behöva diskutera vidare i den här omgången. Man kan naturligtvis också i likhet med vad herr Danell gjort i sin interpellations peka på risken för arbetslöshet inom taxiflygbranschen. Detta är en fråga som jag inte närmare berört i mitt ursprungliga svar. Herr Danell påstår att det råder en krissituation inom taxiflygbranschen. Jag vill gärna, utöver vad jag sade i mitt svar, nu rent allmänt säga att utvecklingen inom taxiflygbranschen — som är ganska utpräglad, eftersom det är ett ganska stort antal företag som arbetar i den branschen — varit snabb; det är vi överens om. Detta har givetvis varit påfrestande för företagen själva inom branschen, och man kan ju ställa frågan, om Nr 86 anpassningen av strukturen på taxiflygbranschen i dag är riktig. Jag vill Torsdagen den inte ge vare sig ett jakande eller ett nekande svar på den frågan, men 18 mars 1976 frågan växer upp utifrån herr Danells påstående, att det är stor risk för —— arbetslöshet i branschen. Jag menar att så länge efterfrågan på företagens Om taxiflygföretatjänster ändå ökar bör dessa påfrestningar kunna mötas med olika former = gens ekonomiska av rationaliseringar inom branschen, om detta trots den kraftiga expan = förhållanden sionen skulle visa sig nödvändigt. Sådana åtgärder borde kunna vidtas utan att arbetslöshet skulle behöva uppstå.

Herr talman! Jag vill först konstatera att det var positivt med det uttalande statsrådet gjorde när det gällde vikten av att ha kvar ett taxiflyg jämte det övriga inrikesflyget. Något sådant uttalande fanns inte med i interpellationssvaret, men bättre sent än aldrig. Vad beträffar frågan om taxiflygföretagen skulle vara speciellt illa utsatta när det gäller avgifterna och bensinpriserna, säger herr statsrådet till slut, efter ett litet resonemang om vad jag eventuellt skulle ha sagt, att dessa avgifter drabbar ”alla lika hårt”. Med mina siffror bevisade jag att just detta inte är fallet, eftersom de stora företagen har rabatter på sina bränslepriser — deras dotterföretag har f.ö. också det —-, men de små företagen har inte dessa möjligheter. Små företag drabbas alltid hårdare än stora när det gäller procentuella avgifter, det är ju också en sanning. Därför är det fel att säga att taxiflygföretagen jämfört med större väletablerade flygföretag drabbas lika hårt av dessa avgifter och bensinpriser. Beträffande Arlandautflyttningen och möjligheten att delta i den rockad som har skett i flygplatsfrågan i Stockholmsregionen är det bara att konstatera att det är en oerhörd skillnad på att få framföra sina synpunkter och att få delta från början i diskussionen om hur en flygplatsutformning skall ske. Jag vet mer än väl att kommunikationsdepartementet har sina dörrar öppna för företagare inom flygbranschen och inom andra branscher som ligger inom departementets område för att de skall få diskutera problem och framföra synpunkter — det förhållandet finns det många exempel på. Men det är stor skillnad på detta och att få delta i diskussionen från början. Vi vet alla som sitter här och som har något intresserat oss för Arlandaproblematiken att Arlandafältet inte på något sätt är utformat för att kunna klara inrikesflyget i dess helhet och ännu mindre taxiflyget. Man vet ju exempelvis väl att Linjeflyg kom in i Arlandafrågan utomordentligt sent när det var fråga om var man skulle placeras ute på Arlanda, för att då inte tala om taxiflygets möjligheter att påverka sin placering. Ga Kommunikationsministern menar vidare när det gäller Crownairfrågan att man nu har goda möjligheter att möta försvarets beredskapskrav. Jag tror inte att vi har delade uppfattningar här, men jag vill komplettera 149 gens ekonomiska förhållanden den bilden med att våra beredskapskrav inte tillmötesgås enbart av Crownair, utan vi är oerhört beroende av alla de privata flygbolag som finns. Att Crownairs flotta aldrig kommer att bli så stor att den kan klara av de krav som finns är helt uppenbart. Det är alltså motiverat av beredskapsskäl att ha kvar den bransch jag nu talar om. Men om nu Crownair är starkt nog att så gott som ensamt klara av beredskapskravet — och det är uppenbart så att man är stark i Crownair — och om det dessutom är så som herr statsrådet säger att man endast med 2 500 flygtimmar — jag tycker det verkar litet — med egna plan gör tjänster åt statliga verk och myndigheter, då frågar jag mig: Varför i all världen skall vi då behålla monopolet? Om det nu från Crownairs synpunkt — och jag förmodar att statsrådet fått uppgifterna från Crownair — är så liten vits med att ha kvar ett monopol, varför skall man då i hela fridens namn ha det på det sättet? För de andra bolagen är 2 500 flygtimmar ganska mycket. Det är i alla fall fem plans helårsverksamhet. Hos Crownair kan man säkert le åt det och tycka att det är litet. Det innebär ett medelstort svenskt taxiflygföretag. På frågan om avgifterna som jag ställde till herr statsrådet — om man nu från departementets sida är beredd att ompröva de avgifter som finns och försöka ta mer hänsyn till betalningsförmågan — säger statsrådet att det är helt omöjligt, fritt översatt. Om vi då ändrar på frågan och säger: Skulle inte statsrådet vilja gå så långt att man i alla fall tog bort mängdrabatterna som finns i avgiftssystemet? Det förekommer i dag mängdrabatter på tillståndsavgifter, besiktningsavgifter och allt detta som jag räknade upp tidigare. Varför kan man inte ta bort det? Varför måste man gynna Linjeflyg och SAS och de stora drakarna, och varför måste man slå så hårt på de små? Det vore väl bra från rättvisesynpunkt att försöka bli av med detta. När det gäller frågan om det nu är kris eller ej i den här branschen så tycker jag att det verkar vara kris när man plötsligt ser att det är ett antal företag som utbjuder sig till försäljning. De säger uppenbart att de inte klarar av detta. Det är ju ingen nyhet för kommunikationsdepartementet att ett antal flygföretag utbjuds till försäljning och att det statliga bolaget Crownair är den enda möjliga köparen. Om det blir något köp av vet vi inte. Men bara detta läge gör att man borde uppmärksamma problemet. Det är därför som jag beklagar att statsrådet inte på en enda punkt i något enda avseende kan visa något intresse för att ta den här branschens problem under övervägande och se om man kan rätta till någonting av de avigheter som trots allt finns i det här systemet. Avslutningsvis säger statsrådet att det kanske är fel struktur. Då börjar vi politiker som står utanför regeringskretsen att dra öronen åt oss. När ett statsråd talar om att det är fel struktur i en bransch och att man bör överväga rationaliseringar, då vet vi vad det är för någonting. Då är det utslagna företag, då är det koncentrationer och uppköp till statliga företag. Jag tror att frågan skulle vinna på att statsrådet utvecklade detta en aning, så att i alla fall de som eventuellt är intresserade i branschen = Nr 86 och de kunder som finns i branschen får ett besked om vad kommu Torsdagen den nikationsministern i det längre perspektivet egentligen menar med den 18 mars 1976
gens ekonomiska Herr talman! Med den kommentaren menar jag att det är många bran — förhållanden scher här i landet som f. n. har ett intresse av att få tala med regeringen om sin struktur — många branscher som är mycket större än den bransch herr Danell och jag diskuterar här i kväll. Jag trodde inte att jag skulle behöva informera herr Danell om att det finns strukturfrågor som rör varven, teko-industrin, stålindustrin och en rad andra näringar i detta land och som man har all anledning att i dag se på gemensamt. Vad skulle det vara för märkvärdigt i att man skulle få föra fram åtminstone en tanke om att det kanske är en överetablering i den här branschen? Jag säger en tanke. Så okritiskt skall man väl ändå inte behöva se på branschen, herr Danell, att man inte gemensamt kan vara överens om att detta också kunde vara värt någon uppmärksamhet. Det är ju inte guld allt som glimmar, herr Danell, inte ens inom taxiflygbranschen.
Herr talman! Vi skall kanske inte terrorisera kammaren alltför mycket med denna fråga. Jag har velat ta upp den därför att den faktiskt gäller en nyckelbransch, såsom jag uttryckte det i mitt första anförande, för en stor del av näringslivet som kräver snabba kontakter — och även för samhället, som vi nu ser, eftersom efterfrågan på taxiflygtjänster ökar oerhört beroende på bl.a. utflyttningen av de statliga verken men också andra omständigheter. Det är alltså tre frågor som jag har ställt, och i vanlig ordning har jag inte fått svar på någon av dem. Man är ju inte så bortskämd med att få svar, men jag har inte ens fått en fingervisning, och det tycker jag är litet tråkigt. Jag har inte fått någon som helst fingervisning om att det monopol som Crownair har, och som tydligen ur Crownairs och kommunikationsdepartementets synvinkel är ganska ointressant, till någon del kan anses behöva mjukas upp. Jag har inte heller fått reda på annat än att man inte till någon del avser att ta bort de mängdrabatter som finns i avgiftssystemet för luftfartsverket och som naturligtvis utgör en extra hård press på allt mindre flygföretagsamhet. Inte heller har jag fått något besked om huruvida man i den fortsatta planeringen av flygplatser — var det nu kan vara någonstans — tänker ta större hänsyn och i ett tidigare skede ta in de intressenter som jag talat om. Till slut, herr talman, är det ju faktiskt på det viset att vårt taxiflyg många gånger har varit den första anledningen till att vi sedermera har fått en reguljär trafik mellan olika punkter. Då kan vi, precis som jag 151 sade i mitt anförande, dess värre konstatera att inte heller i den frågan vet man hur man vill ha det på kommunikationsdepartementet. Statsrådet har över huvud taget inte berört frågan hur man skall kunna finna ordentliga regler för att ge tillstånd — exempelvis linjetaxitillstånd — och skapa ordentliga spelregler. När jag talar i den frågan vet jag att det är en fråga som i dag är av stort intresse för det reguljära flyget, för Linjeflyg och för SAS. Frågan är vidare av intresse för luftfartsmyndigheterna inte bara i Sverige utan också i våra grannländer, eftersom det är en fråga som man skall lösa gemensamt. Man har också lagt fram ett gemensamt förslag. Även för taxiflygföretag är frågan av intresse. Mot denna bakgrund hade det varit intressant att få en kommentar här. Men jag får väl, herr talman, återkomma för att på andra sätt försöka väcka intresse för frågan, vilken som sagt enligt min mening gäller en bransch som kan betecknas såsom en nyckelbransch i ett väl fungerande näringsliv och samhällslivet i övrigt.

Herr talman! Herr Jansson har - mot bakgrund av mina uttalanden om Göta kanal i årets budgetproposition — frågat mig dels vilka skäl som har föranlett regeringen att stanna för upprustningsalternativet, dels när man kan räkna med att proposition kommer att föreläggas riksdagen i frågan. Jag avser inte att i detta sammanhang redogöra för de olika utredningar som under senare år gjorts rörande frågan om utbyggnad av Göta kanals Västgötaled. Den senaste utredningen — som leddes av f.d. landshövdingen Jarl Hjalmarson — tillkom sedan riksdagen år 1973 önskat en förnyad, ingående prövning av alternativet med en utbyggnad av Västgötaleden. Utredningen avlämnade sitt betänkande under år 1975. Utredningen har diskuterat olika alternativ för den framtida lasttrafiken på Göta kanals Västgötaled. Dessa alternativ har avsett dels en led med nuvarande dimensioner, dels en led med 4,2 meters djupgående, dels slutligen en led som medger samma djupgående som Trollhätte kanal, dvs. 5,3 meter. Huvudalternativet vid övervägandena har varit 4,2 meteralternativet, som innebär att för leden specialbyggda fartyg med 10 meters bredd och 70 meters längd samt med en lastförmåga av ca 1500 ton skulle kunna trafikera kanalen. Merkostnaden för en sådan utbyggnad jämfört med enbart en upprustning av Västgötaleden har beräknats till ca 135 milj.kr. i 1974 års prisläge. Därvid har standardkraven hållits nere. Vid en högre standard ökar investeringskostnaderna väsentligt. En utbyggnad till Trollhätte kanals dimensioner beräknas kosta ca 355 milj.kr. I anslutning till det angivna huvudalternativet om 4,2 meters djupgående har utredningen redovisat ingående bedömningar avseende möjliga godskvantiteter och transportkostnadsbesparingar. Det har bedömts att år 1980 det för sjötransport lämpade godset, härrörande från nu befintliga företag, inom området endast skulle uppgå till ca 200 000 ton. Hälften härav — dvs. ca 100 000 ton — utgör slig från Åmmeberg. För detta godsslag finner utredningen inga fördelar stå att vinna genom en överföring av utlastningen från Vänerhamnen till en hamn i norra Vättern. Skälet är att efter den utbyggnad som skett av Trollhätte kanal det går att utnyttja mer än dubbelt så stora fartyg vid skeppning över Vänerhamn än vad som är möjligt på en utbyggd Västgötaled med 4,2 meters djupgående. Utredningen finner inte heller att några fördelar står att vinna med att utnyttja den utbyggda kanalen för sådana oljeprodukter som efter skeppning förutsätter depåhantering, innan distribution sker till de slutliga avnämarna. I fråga om huvudorten för oljedistribution inom Vätterområdet, vilken är Jönköping, är det klart att järnvägstransport är ett betydligt billigare alternativ. I sammanhanget kan konstateras att Jönköpings kommun vid kontakt med utredningen ställt sig avvisande till tanken på en oljehamn inom kommunen. Av de ca 100 000 ton som med hänsyn till det anförda skulle återstå för transport på kanalen avser endast ca 25 000 ton oljeprodukter, vilken kvantitet hänför sig till ett industriföretag med hamnläge. I övrigt är det fråga om torrlastgods. Det gäller alltså här mycket begränsade godskvantiteter med laststorlekar som inte skulle kräva den angivna kanalkapaciteten. Den fördel som den ifrågavarande utbyggnaden skulle ge, uttryckt i ekonomiska termer, beräknar utredningen för år 1980 till ca 1,5 milj.kr. och för år 2000 till ca 2,5 milj.kr. Mot detta skall ställas en årlig kapitalkostnad av drygt 10 milj.kr. Dessa närmast företagsekonomiska bedömningar kompletterar utredningen med en genomgång av olika samhällsekonomiska effekter som utbyggnaden skulle kunna tänkas föra med sig. Det gäller inverkan på sysselsättning, lokalisering, vägtransporter, drivmedelsförbrukning, trafiksäkerhet, miljö, försvarsberedskap och turism. Bl. a. med hänsyn till de obetydliga godskvantiteter som är att räkna med konstateras, att de effekter som uppstår i angivna hänseenden är så begränsade att de inte förändrar resultatet av den redovisade beräkningen. "Utredningens slutsats blir att utbyggnaden inte går att motivera. I stället föreslås en upprustning av hela kanalen, dvs. såväl Västgötasom Östgötaleden. Kostnaden härför har beräknats till ca 33 milj.kr. i 1974 års prisläge. Utredningens betänkande har varit föremål för en omfattande remiss behandling. Ett antal remissinstanser har därvid anslutit sig till utredningens uppfattning att en utbyggnad inte bör komma till stånd. Det gäller till att börja med sådana instanser som SJ, statens vägverk, sjöfartsverket, statskontoret, riksrevisionsverket, statens naturvårdsverk. Svenska hamnförbundet och Svenska turisttrafikförbundet. Av de fyra berörda länsstyrelserna intar länsstyrelsen i Jönköpings län snarast en negativ attityd, och länsstyrelsen i Skaraborgs län anser sig i varje fall inte kunna förorda en omedelbar utbyggnad. Bland remissinstanser som intar en positiv hållning till att en utbyggnad nu kommer till stånd återfinns, förutom länsstyrelserna i Östergötlands och Örebro län, ett par landstingskommuner samt olika kommuner m.fl. i den berörda regionen, Vätterdelegationen, Föreningen för inre vattenvägar samt de två organisationer som företräder det mindre tonnaget. Det skulle föra för långt att gå in på alla enskildheter i de olika remissyttrandena. Allmänt kan de argument som anförts för en utbyggnad sammanfattas på följande sätt: Man måste vara progressiv och framsynt, när man bedömer ett sådant här projekt. Utbyggnaden har ett stort regionalpolitiskt intresse. Kanalfarten erbjuder ett miljöoch energivänligt transportsätt. Om utbyggnaden utförs som beredskapsarbete, minskar den samhällsekonomiska uppoffringen. I anslutning härtill vill jag konstatera följande. En utbyggnad av Göta kanals Västgötaled till 4,2 meters djupgående representerar en kostnad i 1974 års prisläge om ca 135 milj.kr. Denna utbyggnad skulle motiveras av en godsmängd, som utgör endast ett fåtal procent av de kvantiteter som går över Trollhätte kanal. Kostnaden för den numera genomförda utbyggnaden av Trollhätte kanal till 5,3 meters djupgående uppgår till ungefär hälften av den beräknade investeringskostnaden för Göta kanals Västgötaled. Det kan vidare konstateras, att det är fråga om en utbyggnad, som skall göra Västgötaleden tillgänglig för fartyg av en storlek, som i andra inre farleder liksom i kustfart bedöms alltför små för en ekonomisk och rationell sjöfart. En sådan investering kan jag förvisso inte se som uttryck för framsynthet i ett läge, då god transportekonomi till stor del ligger i ökning av fartygsstorlekarna med åtföljande anpassning av hamnarnas kapacitet. Med begränsade godsmängder och med ett tonnage som ger dålig transportekonomi är det uppenbart att det regionalpolitiska värdet måste bli obetydligt, om ens något. I fråga om miljöoch energieffekter gäller att dessa med hänsyn till de begränsade godsmängderna måste bli mycket marginella. Naturvårdsverket konstaterar i sammanhanget att de marginella miljövinster som en utbyggnad skulle ge inte motiverar en sådan med tanke på det betydande kapital som måste investeras. Vad beträffar resonemanget om att projektets utförande som bered skapsarbete skulle minska den samhällsekonomiska uppoffringen har jag svårt att ansluta mig till det. Det förhållandet att en investering eventuellt lämpar sig som beredskapsarbete får rimligen inte innebära att man gör avkall på att projektet skall vara samhällsekonomiskt försvarbart. Enbart inom transportsektorn är det möjligt att ta fram ett stort antal projekt med påtagliga samhälleliga nyttoeffekter som lämpar sig att utföras som beredskapsarbeten. En strävan måste givetvis vara att i första hand utnyttja denna möjlighet för att tidigarelägga projekt som har en sådan angelägenhetsgrad att de redan återfinns i verksamhetsplaneringen inom olika delar av transportsektorn. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att regeringen vid sina överväganden av Göta kanalfrågan inte funnit några bärande skäl för en utbyggnad av kanalens Västgötaled. Samtidigt hyser regeringen uppfattningen att Göta kanal utgör ett kulturhistoriskt minnesmärke av stort värde. Kanalen har också ett betydande intresse som turistled och för fritidsbåtstrafiken. Med hänsyn härtill är regeringen beredd att förorda en upprustning av hela kanalen — dvs. såväl Västgötasom Östgötaleden — som tar till vara dessa olika värden och möjligheter. Som ett led i beredningen av Göta kanalfrågan ingår överläggningar med intressenterna i Göta Kanalbolag om betingelserna för den fortsatta driften av kanalen. Dessa överläggningar får bygga på den angivna förutsättningen att en upprustning av kanalen kommer till stånd och att bolaget även fortsättningsvis svarar för driften av kanalen. Med denna förutsättning räknar jag med att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen i höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för ett mycket utförligt svar på min interpellation angående Göta kanal. I svaret redovisas på ett ingående sätt regeringens syn på den aktuella frågan och skälen till att regeringen inte är beredd att satsa på en utbyggnad av kanalen. Låt mig här deklarera att jag i allt väsentligt delar kommunikationsministerns uppfattning att en utbyggnad av kanalen till 4,2 m. djupgående till en beräknad kostnad av 135 milj.kr. med 1974 års prisläge f.n. inte är realistisk. Det görs från olika håll gällande att vi i Sverige skulle försumma de inre vattenvägarna. På kontinenten däremot, säger man, görs det stora satsningar på dessa. Det skulle vara intressant att få en kommentar av kommunikationsministern till dessa resonemang, som man understundom möter. Som vi framhållit i en motion till årets riksmöte måste man tyvärr konstatera att allt det utredande av kanalens framtid som under årens lopp ägt rum endast lett till för kanalen negativa konsekvenser.

Vidare kan man konstatera att kanalens underhåll blivit allvarligt eftersatt under denna långa tid av utredande. Det förefaller som om Kanalbolaget varit ointresserat av att hålla kanalen i stånd och göra erforderliga underhållsarbeten just med tanke på en eventuellt kommande utbyggnad. Inom parentes sagt kan man fråga sig: Om det nu är så att Göta Kanalbolag själv trott på en utbyggnad av kanalen, varför har man då inte långt tidigare genomfört en sådan? Såvitt jag kan se hade väl inget kunnat hindra bolaget att självt låna upp det kapital som behövdes för att genomföra en utbyggnad, om man hade ansett att det varit en vettig investering. Som kommunikationsministern framhåller i sitt svar har utvecklingen nu gått så långt att de godsmängder som från det aktuella området kring Vättern kan förväntas bli transporterade på en utbyggd kanal endast uppgår till ca 100 000 ton. Vissa remissinstanser, bl.a. en del länsstyrelser, har ifrågasatt utredningens beräkningar av de godskvantiteter som kan komma i fråga för en utbyggd Västgötaled. Jag skulle även på den punkten vilja ha en kommentar av kommunikationsministern. Alla synes emellertid vara överens om att det är angeläget att bevara Göta kanal för framtiden, främst då som ett värdefullt byggnadsminnesmärke och som turistled. Kommunikationsministern säger ju också i svaret klart ut att regeringen hyser den uppfattningen att Göta kanal utgör ett kulturhistoriskt minnesmärke av stort värde och att kanalen också har ett betydande intresse som turistled och för trafik med fritidsbåtar. Med hänsyn till detta är man alltså beredd att förorda en upprustning av hela kanalen, såväl Östgötasom Västgötaleden. Anledningen till att jag nu har ställt denna interpellation och till att vi vid årets riksmöte har motionerat om Göta kanals upprustning är att det nu är ytterst angeläget att den aviserade upprustningen snarast kommer till stånd och att klarhet därmed skapas om kanalens framtid. Nu måste det enligt min mening vara slut på utredandet. Det är utomordentligt viktigt från flera synpunkter. Det har betydelse för både Kanalbolaget och dess anställda men inte minst för de skeppare som fortfarande befraktar kanalen med sina fartyg. Personligen vill jag emellertid framhålla att en upprustning av kanalen för 33 milj.kr. som utredningen föreslagit inte bör avse enbart turistoch nöjesbåtstrafiken. Enligt min mening bör man i samband med en upprustning skapa garantier för den fortsatta fraktfart som alltjämt kan bedömas möjlig på kanalen med bibehållande av nuvarande slussdimensioner. Skall detta bli möjligt måste man emellertid se till att kanalen efter en upprustning hålls öppen för trafik i minst samma utsträckning som tidigare. Hålls den bara öppen under ett par korta sommarmånader Göta Kanalbolag har nyligen i en framställning hemställt att få begränsa öppethållandet av Västgötaleden på samma sätt som gäller för Östgötaleden. Kanalen skulle alltså var öppen enbart under sommarmånaderna. Det skäl som bolaget anför är de starkt minskade godsmängderna. Både sligtransporterna från Åmmeberg och inskeppningen av kalkmjöl till Hammars glasbruk anges falla bort. Jag vill i detta sammanhang fråga kommunikationsministern vilka åtgärder han anser vara befogade med hänsyn till denna bolagets framställning. Nu finns det ett antal skeppare som seglar med fraktbåtar, som är specialbyggda för Göta kanal. Jag har personligen tillsammans med några partivänner träffat dessa skeppare och hört vilka problem de har. Det var oerhört intressant att ta del av de synpunkter de hade på Göta kanal och dess framtid. De var först och främst mycket kritiska mot Kanalbolagets sätt att sköta kanalen. Det hade bl.a. råkat ut för skador på sina båtar på grund av att stenar rasat ned i kanalfåran. De hade också råkat ut för att man hade stängt kanalen alltför tidigt på hösten och med alltför kort varsel för fraktfartens utövare. Det finns alltså, herr talman, tydligen många samverkande orsaker till att fraktfarten på Göta kanal har minskat. Det verkar tyvärr som om man från Kanalbolagets sida var måttligt intresserad av att upprätthålla en fraktfart på kanalen. De här skepparna är numera av samma uppfattning som jag, nämligen att en utbyggnad av kanalen inte är ett realistiskt alternativ. ”Båten har redan gått” i det avseendet, om jag får uttrycka mig så. Det anser även dessa skeppare. De anser också att man bör ta hänsyn även till den svåra situation som de befinner sig i. De äger dessa båtar, de har satsat på dem och de har satt sig i skuld för att hålla båtarna i skick. Skall de nu tvingas sälja detta tonnage, kommer detta att ske med stora förluster för många av dem. Ja, en del båtar är helt enkelt inte säljbara i nuvarande läge. Skepparna är trots allt optimister. De tror nämligen att om kanalen blir föremål för en upprustning snarast möjligt, om de s.k. kanalklarationerna — avgifterna för fraktfarten — slopas och om man får någon form av fraktstöd för transporter på Göta kanal och den kommer att hållas öppen i samma utsträckning som tidigare, så bör det vara möjligt att även fortsättningsvis bedriva en viss fraktfart på Göta kanal. Ur miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt kan det enligt min mening vara värt att söka ta till vara dessa transportmöjligheter inom ramen för en upprustad kanal. Jag skulle gärna vilja fråga kommunikationsministern om man från regeringens sida är beredd att överväga dessa synpunkter och göra det möjligt att upprätthålla ett visst transportarbete i avseende på gods på Göta kanal även för framtiden och inte bara satsa de aktuella miljonerna på turistoch nöjesbåtstrafik. Nu förklarar kommunikationsministern i svaret att man med vissa angivna förutsättningar räknar med att i höst kunna förelägga riksdagen en proposition om upprustning av Göta kanal. Jag hälsar detta besked med tillfredsställelse, då det är utomordentligt angeläget att denna fråga får en snar lösning. Jag tackar, herr talman, än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Jansson ställde ett antal frågor till mig med anledning av interpellationssvaret. Jag skall så kortfattat som möjligt försöka besvara dem. Herr Jansson sade att det från olika håll görs gällande att vi i Sverige skulle försumma de inre vattenvägarna, medan man däremot på kontinenten gjorde stora satsningar på dessa. Vi får hålla i minnet de olika förutsättningarna för inlandssjöfart i Sverige och i olika länder på kontinenten. Sverige är ju ett långsmalt land. Man kan säga att våra inre vattenvägar huvudsakligen går längs kusten. Hur vi bättre skall kunna utnyttja dessa är nu föremål för överväganden inom trafikpolitiska utredningen. I en bedömning kommer då in förutom rent transportekonomiska aspekter hänsynen till miljö, trafiksäkerhet, energiförsörjning och mycket annat. Även de inre vattenvägarna och deras roll i transportförsörjningen har som jag ser det beaktats väl. De stora utbyggnader som för över femtio år sedan skedde av både Trollhätte kanal och Södertälje kanal har under de senaste åren förts vidare. Efter betydande fördjupningsarbeten blir båda kanalerna tillgängliga för större företag med de bl.a. regionalpolitiska effekter som de lägre fraktkostnaderna bör ge. Det gäller här inte som på kontinenten i första hand en utbyggnad för rena inlandsfartyg utan för fartyg som kan ta direkt del i det utrikes varuutbytet. Göta kanal lämnades utanför de stora kanalutbyggnaderna på 1910 och 1920-talen. Transportekonomiskt läge och för sjöfart väl ägnade godskvantiteter skiljer sig avsevärt från de båda andra kanallederna. Vänern och Mälaren har omfattande, starkt industrialiserade omland som sträcker sig i riktning från kusten. Läget i förhållande till ostoch västkust och för västra Vätternområdet också Vänern ger däremot Vättern ett mycket tunt uppland. Fördelar vid direkt sjötransport går — och då under förutsättning av mycket låga kanalavgifter — att nå bara för industrioch utvinningsföretag i hamnläge. Fördelarna är vidare begränsade till massgods, och då massgods som inte omsätts i så betydande kvantiteter att det är lönt att betala en viss anslutningstransport till Vänereller kusthamn för att utnyttja stora fartyg. Till de från sjöfartssynpunkt negativa förhållandena hör också att avstånden kanalvägen till orter vid södra Vättern blir betydligt längre än motsvarande landavstånd. Den jämfört med Vänern dubbla höjden över havet med de tidsödande slussningar som följer fördröjer ytterligare kanaltransporterna. Härtill kommer att issvårigheter medför att kanalen - om man inte vidtar omfattande åtgärder — normalt också, som vi hört nyss, måste hållas stängd under stor del av vintern. Jag är helt överens med herr Jansson om att vi skall ta till vara sjöfartens fördelar med hänsyn både till transportekonomi och fördelarna från miljöoch energisynpunkt etc. Det krävs emellertid vissa förutsättningar vad gäller såväl godskvantiteter som transportgeografiskt läge. Gjorda utredningar visar att Vätternområdet saknar dessa förutsättningar. Jag tror att vi nu bör vara mogna att acceptera dessa fakta. Herr Jansson resonerade också utifrån anmälningarna om att utredningens beräkningar av de godskvantiteter som kan komma i fråga för en utbyggd Västgötaled skulle ha ifrågasatts. Utgångspunkt för utredningens beräkningar var en företagsenkät utförd av näringslivskommittéerna i de fyra berörda länen; alltså Östergötlands, Jönköpings, Skaraborgs och Örebro län. Det var bakgrunden. Utredningen har varit i kontakt med samtliga i enkäten upptagna företag för att få belyst godsets karaktär och lämplighet för sjötransport på en utbyggd Västgötaled. Godsmängder, avstånd till Vätterhamn m.m., liksom företagens brist på intresse för kanaltransport förde i åtskilliga fall med sig att kanalalternativet inte visade sig aktuellt. Av befintliga företag fann utredningen att bara tre med en sammanlagd godskvantitet, räknad för år 1980, om knappt 100 000 ton hade något att vinna på en kanalutbyggnad. De klena transportekonomiska förutsättningarna måste, som jag ser det, samtidigt innebära att kanalens värde för nylokalisering av företag och därmed den regionalpolitiska effekten kommer att bli mycket ringa. Så till frågan om öppethållandet av kanalen, som herr Jansson också tog upp. Det är riktigt att Göta Kanalbolaget nyligen i en framställning begärt att få begränsa öppethållandet av Västgötaleden på samma sätt som gäller för Östgötaleden. Kanalleden skulle alltså vara öppen enbart under sommarmånaderna. De skäl som bolaget anför är en starkt minskad godsmängd. Både sligtransporterna från Åmmeberg och inskeppningen av kalkmjöl till Hammars glasbruk anser man kommer att falla bort. Bolaget Vieille Montagne kommer som framgår av Kanalbolagets framställning, vilken också redovisas av förre landshövdingen Hjalmarson i hans betänkande, att i samband med utökningen av malmbrytning flytta sitt anrikningsverk från hamnen i Åmmeberg till gruvan. Industrispåret fram till hamnen kommer att läggas ned. Omläggningen nödvändiggör under alla förhållanden en lastbilstransport och bolaget finner det därvid fördelaktigt, säger man, att utsträcka lastbilstransporten till Otterbäcken där omlastning till fartyg också tidigare skett. Därtill har Hammars glasbruk övergått till att hämta kalkmjöl från Södermanland i stället för att importera, vilket gör att kanaltransport inte längre är aktuell för dessa godsslag. Följden av detta blir att den totala godskvantiteten på Västgötaleden, som redan mellan 1974 och 1975 sjönk från 77 000 till 45 000 ton, enligt bolagets beräkning inte blir större än 10 000 ton. Merkostnaden för att bibehålla tidigare ungefär åtta månaders seglationssäsong — det är det framställningen nu gäller — beräknar bolaget till ca 465 000 kr., att ställa mot intäkt av godstrafik på 25 000 kr. Med hänvisning till det menar Kanalbolaget nu att här har skett en sådan ändring att man vill begränsa öppethållandet för Västgötaleden till tiden mellan mitten av maj och mitten av september. Inskränkningen förutsätter bolaget med hänsyn till förväntad trafik kunna ske tidigast den 15 september i år eller eventuellt först under 1977 års seglationssäsong. Svaret på frågan blir att framställningen f. n. är under beredning vid departementet. Jag menar emellertid att man redan nu kan säga att bolaget i vart fall kommer att hålla kanalen öppen under 1977 års seglationssäsong. Vad gäller tiden därefter sammanhänger öppethållandet givetvis med de bedömningar som görs av mängden transporterat gods. Låt mig bara också, herr talman, göra en liten sifferjämförelse när det gäller investeringsbelopp. Vi talar här om ett investeringsbelopp av 135 milj.kr. i 1974 års priser. Det är merkostnaden för att bygga ut Västgötaleden jämfört med enbart en upprustning. Det beloppet svarar, herr talman, i det närmaste mot de i flerårsplanerna för vägbyggandet beräknade totala investeringarna i riksvägar och länsvägar i Östergötlands, Jönköpings, Skaraborgs och Örebro län under de närmaste tre åren. Räknar man bara med länsvägarna är investeringsbeloppet nära tre gånger så stort som de närmaste fem årens vägbyggande i de fyra berörda länen enligt planerna. Man skall inte göra sådana jämförelser i onödan, men jag tycker att i en situation där vi alla har ett stort intresse av att diskutera pengar till vårt vägnät kan det inte bara av kuriositetsintresse utan även av ett rent allmänt prioriteringsintresse vara värt att nämna de siffrorna.

Herr talman! Det vore väldigt mycket att säga med anledning av vad kommunikationsministern här har anfört beträffande Göta kanal men jag skall inte säga det i kväll. Anledningen till detta är att det i riksdagen har väckts fem motioner av representanter från fyra olika partier som har yrkat att kanalen skall byggas ut för större fartyg. Jag räknar då inte med herr Janssons motion som han tycks vilja ha diskuterad i sak redan i kväll. De motionerna kommer vi att behandla i trafikutskottet mycket ingående och sedan kommer ett betänkande att läggas fram för kammaren. Jag tycker att det då kan vara den lämpligaste tidpunkten att närmare diskutera dessa frågor.

Herr talman! Varför har inte Göta kanals Västgötadel blivit utbyggd för länge sedan? Det är en fråga som man verkligen har anledning att ställa sig. Ända sedan början av 1960-talet har kanalfrågan utretts. De beräknade kostnaderna för en utbyggnad har stigit år från år. Under utredningstidens gång har kanalen alltmer förfallit och frakttonnaget minskat. Osäkerheten om kanalens framtid har medfört att ingen vågat satsa på kanalfrakter. Genom regeringens förhalningstaktik har man nu kommit fram till att Göta kanal lämpar sig bäst som ett kulturhistoriskt minnesmärke. Fritidsbåtar kan få trafikera kanalen. Har detta varit avsikten hela tiden? Dagens interpellationssvar ger klart besked om regeringens ställningstagande. Man är helt beredd att acceptera den senaste utredningens pessimistiska och statiska synsätt. Man stöder sig på de centrala ämbetsverkens negativa remissvar och försöker förringa de lokala och regionala remissinstansernas positiva inställning. På flera andra håll i världen har man en annan syn på inlandssjöfarten. Både i Europa och USA är stora utbyggnader på gång för att utöka vattenlederna och anpassa sjöfarten till den moderna tekniken. Fördelarna är uppenbara — transportmedlet är miljövänligt, energisnålt och lokaliseringstilldragande. Framför allt är driftkostnaderna fördelaktiga, och där är det inte bara energiförbrukningen som är låg. Enligt en amerikansk undersökning är också personalkostnaderna lägre för inlandssjöfarten än för järnvägsoch landsvägstransporter. Här i Sverige tycks de styrande ha fastnat i problemet järnväg kontra landsväg. Några större vyer beträffande kanaltrafik tycks man uppenbarligen inte ha. Jag vill ur kommunikationsministerns interpellationssvar ge exempel på vad jag menar med ett statiskt synsätt. 1. Då det gäller fartyg räknar man endast med de nu förekommande, inte specialbyggda fartyg eller pråmtransporter. 2. Man utgår från de godsmängder som finns nu, då kanalen har förfallit och ingen vågat satsa på kanalfrakter. 3. Denna begränsade godsmängd tas sedan till intäkt för att det regionalpolitiska värdet måste bli obetydligt. 4. Med hänsyn till de sålunda beräknade godsmängderna drar man slutsatsen att miljöoch energieffekterna blir mycket marginella. På detta sätt har regeringen kommit fram till att kanalen duger endast för fritidsbåtar. Någon närmare analys av orsak och verkan nu och i framtiden kostar man inte på sig. Om man hade gjort det, skulle man ha kunnat komma fram till att med en utbyggnad av Göta kanals Västgötadel kan en ny teknik komma till användning. Godsmängderna skulle kunna öka, eftersom det ur transportekonomisk synpunkt skulle bli intressant för näringslivet. Detta skulle leda till en positiv utveckling ur lokaliseringsoch sysselsättningssynpunkt. Vi skulle kunna avlasta landsvägarna; ett fartyg lastar ungefär lika mycket som 50 långtradare. Detta skulle medföra energibesparing och miljövinster. Regeringens svar här i dag ger besked om att man inte är intresserad av dessa effekter. Det är avslöjande.

Herr talman! Jag vill till vad herr Sven Gustafson i Göteborg sade bara göra den kommentaren att jag är väl medveten om att dessa frågor skall behandlas av trafikutskottet och sedermera även av kammaren. Det var ingen direkt nyhet. Jag förutsätter att det arbetet fortsätter normalt. Till fru Andrés inlägg anser jag dock att det måste fogas några kommentarer. Visserligen är vi i en mycket sen timme, herr talman, men några av de värsta felaktigheterna i fru Andrés inlägg bör ju ändå rättas till, åtminstone så att vi framgent kan läsa oss till det, om vi är intresserade. Det har inte gjorts några försök till samhällsekonomisk bedömning av den här frågan, sade fru André. Jo, det har det visst. Bl. a. har Föreningen för inre vattenvägar försökt göra en sådan kalkyl. Man redovisar en samhällsekonomisk kalkyl och gör med hänvisning till den gällande att en utbyggnad av Västgötaleden kan vara berättigad. Föreningen för inre vattenvägar har avgivit ett mycket omfattande yttrande. De kalkyler som yttrandet innehåller har naturligtvis också noga granskats av mig och mitt departement, och det kan bilda en bra utgångspunkt för en diskussion om samhällsekonomin. Föreningen har sökt utföra en kalkyl med beloppsmässiga preciseringar av både företagsekonomiska och samhällsekonomiska poster.

Först kan det vara värt att konstatera att föreningen — jag utgår ifrån att det är den kalkylen som fru André har hämtat en del av sina argument ifrån — godtar utredningens kalkyl i fråga om torrlastgodset. Någon direkttrafik till Västeuropas inland med s.k. Europaskepp, som tagits upp av en del andra remissinstanser, räknar föreningen alltså inte med trots sin intresseinriktning. Skillnaden i den företagsekonomiska kalkylen gäller mineraloljorna. Föreningen håller visserligen med om -— till skillnad från ett par andra remissinstanser — att järnvägen ger den billigaste transporten Göteborg Jönköping, men i andra relationer skulle kanalfarten ge kostnadsfördelar. Då utgår man emellertid från orealistiskt låga tankfrakter och även låga hamnavgifter. En oljehamn i Jönköping, om nu förutsättningar funnits för en sådan med den lilla omsättning som en helt nyanlagd hamn skulle få, kan knappast nöja sig med lägre avgifter än en stor oljehamn som Karlstad, för att nu ta ett exempel. Man får vidare godta vid en jämförelse av oljefrakterna för Vänern och för Vättern att Vänerfrakten ligger relativt lägre som följd av möjligheten att utnyttja större fartyg.

Då bortser jag från alla betänkligheter med hänsyn till vattenmiljön, som vi skulle kunna prata en god stund om. De 250 000 ton oljeprodukter som föreningen räknat med för år 1980 faller enligt min mening bort, och det påverkar inte bara den företagsekonomiska utan även den samhällsekonomiska delen av kalkylen. En betydande korrigering skall också ske av poster som väginvesteringar, färre trafikolyckor och tidsförluster för vägresenärer. Föreningen för inre vattenvägar har vidare sänkt den av utredningen utnyttjade kalkylräntan 7,25 "a, alltså den statliga normallåneräntan, till 5 "> under hänvisning till räntesatsens inflationsberoende. Det måste ju bero på ett missförstånd i fråga om den statliga normallåneräntans karaktär. Exempelvis tillämpar statens vägverk en kalkylränta på 8 ".. Jag ser inte något skäl att korrigera utredningen på den punkten heller när det gäller den samhällsekonomiska bedömning som Föreningen för inre vattenvägar har gjort. Detsamma gäller också ett investeringsbelopp om 20 milj.kr. med vilket föreningen belastar järnvägen för oljetransporterna mellan Göteborg och Jönköping. Skälet för att ta in den posten skulle enligt föreningen vara ett behov av kapacitetsökningar avseende de fasta järnvägsanläggningarna, förmodligen för sträckan Falköping-Jönköping. Den sträckan tål mycket ökade transporter utan behov av kapacitetsökande investeringar. Vidare är skillnaden mellan den samhällsekonomiskt beräknade järnvägsfrakten och kanalfrakten så stor att ett tillägg till järnvägsfrakten med de ca 2 kr. per ton, som föreningen räknar med skulle svara mot investeringen, inte på långt när gör kanalalternativet fördelaktigt. Vilken utgångspunkt man än tar stämmer inte dessa beräkningar heller. Föreningen tar upp merinvesteringen för Västgötaledens utbyggnad, utöver en ren upprustning, till 120 milj.kr. Jag har tidigare i mitt svar och i andra sammanhang konstaterat att det är inte 120 miljoner, det är 135 milj.kr. vi skall tala om. Ja, fru André, mycket annat skulle vara att säga till det påstående som här har gjorts, att inte några försök till samhällsekonomiska kalkyler skulle ha presterats eller bemötts. Åtskilliga andra kommentarer skulle kunna göras till yttrandena från Föreningen för inre vattenvägar, men jag nöjer mig i dag med att konstatera att de 122,4 milj.kr. som föreningen ställer mot en investering på 120 miljoner bör sänkas till ungefär en tredjedel, alltså ungefär 42 å 43 miljoner. Beloppet 120 miljoner skall vidare som sagt höjas till 135 miljoner. Då har föreningens beräkningsunderlag godtagits, om än inte dess godsmängder vad gäller kvantifiering av olika poster i den samhällsekonomiska delen av kalkylen, en kvantifiering som Hjalmarsonska utredningen inte hade vågat sig på. Det här belyser tillsammans med vad som har sagts förut den ytterligt dåliga samhällsekonomiska lönsamheten hos utbyggnadsprojektet. Låt mig, herr talman, bara tillägga ytterligare en sak. När man nu resonerar om järnvägsoch landsvägstransporter kontra vattenvägstransporter har vi hela tiden problemet med våra järnvägar. Järnvägarna blir ju inte heller lönsamma i den här regionen. För den som är intresserad av en utbyggnad kanske detta är ett sekundärt intresse. Men vi har ett gemensamt ansvar även i fråga om detta. Järnvägens kostnader är huvudsakligen fasta. Ekonomiskt utrymme finns för långtgående avgiftsnedsättningar vid stora transportuppdrag för järnvägen. Annorlunda blir bilden för t.ex. oljetransporterna först om man menar att efter en kanalutbyggnad en nedläggning kan ske av en aktuell järnvägssträcka, i det här fallet sträckan Falköping-Jönköping. Det blir i så fall aktuellt direkt med en sådan nedläggning. Jag förutsätter att riksdagen inte har en sådan uppfattning. I så fall är det angeläget att slå vakt om järnvägens trafikunderlag, både det som finns i dag och det som ter sig möjligt att få framdeles. Att utan samhällekonomiska vinster skapa parallella trafikleder — genom att samtidigt satsa på vattenvägen och på järnvägen med det mycket begränsade godsunderlag som vi här talar om — är inte förenligt med en god trafikpolitik. Detta är alltså inte bara en fråga om att utnyttja vattnet, det är också en fråga om att göra en koppling med det järnvägsnät vi har i regionen.

Herr talman! Kommunikationsministern inledde med att erinra om att klockan blivit mycket. Så långt kan jag hålla med honom. Trots detta och trots att jag är medveten om att trafikutskottet f. n. handlägger frågor som rör Göta kanals utbyggnad måste jag ändå göra några kommentarer till svaret på herr Janssons interpellation. När jag läste det, och ännu mer när jag lyssnade till det, kunde jag inte låta bli att reagera mot den negativa inställning som går igen i svaret. Jag blev också förvånad över den negativa inställning som framgick av herr Paul Janssons kommentar. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i sitt remissvar understrukit betydelsen av att kanalen bevaras och utvecklas som en viktig trafikled och anfört att man betraktar det som en viktig åtgärd för en positiv regionalpolitisk utveckling. Om jag inte misstar mig är herr Jansson ledamot i länsstyrelsens lekmannastyrelse i Skaraborgs län. Jag blev alltså ytterligt förvånad när jag hörde herr Janssons kommentar. Statsrådet nämner i sitt interpellationssvar bl.a. remissvaret från SJ, som helt instämmer i det förslag den Hjalmarsonska utredningen lagt fram utom på en punkt. SJ avvisar förslaget om transportstöd till lasttrafiken. Bakom detta svar anar jag mer en omtanke om SJ:s transportekonomi än om Göta kanals. Tanken på en modernisering av Göta kanal och en fördjupning av dess Västgötadel till 4,2 meter — vilket skulle medge 1500-tonnare att gå upp till Vättern — finner statsrådet tydligen varken framsynt eller ekonomiskt försvarbart. Framsyntheten är det kanske ganska meningslöst att diskutera. Där kan det endast vara fråga om hur man bedömer Göta kanals framtid som transportled. Jag gör en annan bedömning än den kommunikationsministern redovisat, och utifrån min bedömning finner jag det framsynt att satsa på kanalen för transporter enligt 1500-tonsalternativet. Jag tror nämligen att gjorda utredningar felbedömt möjligheterna att öka godstransporterna på Göta kanal. Dels vet vi att landsvägstransporterna blir allt dyrare, dels kan man inte utgå från det nuvarande ringa utnyttjandet av kanalen när man gör framtida ekonomiska kalkyler. I Östergötland har en enhällig länsstyrelse ställt sig positiv till en utbyggnad av kanalen. Som ledamot av dess lekmannastyrelse tillåter jag mig att citera några rader ur det remissvar som vi lämnat över den senaste utredningen: ”Trafikminskningen på kanalen under senare år beror enligt länsstyrelsen på den osäkerhet som råder om kanalens framtid. Detta medför att några investeringar i nytt tonnage ej förekommer. Företagen söker mera långsiktiga transportlösningar. Därmed undandras kanalen transporter. Utredningen uppskattar de totala transporterna på kanalen till ca 200 000 ton varav ca 100 000 ton blir lönsamt att transportera på en utbyggd kanal. Transportkostnadsbesparingen beräknas till ca I miljon kronor per år. Länsstyrelsen anser att en utbyggd kanal kommer att attrahera gods som nu transporteras på annat sätt.” Jag vill starkt ifrågasätta de analyser som t.ex. gjorts beträffande oljetransporterna till Vättern. Även om jag är medveten om att det blir stora hamnavgifter exempelvis i Jönköping, tror jag att de kalkyler som SJ redovisat när det gäller att transportera olja exempelvis till Jönköping inte heller håller och att man borde göra noggranna kostnadsanalyser och jämförelser mellan de två alternativen. Jag vill över huvud taget starkt ifrågasätta om statsrådet liksom utredningen i bedömningen av lönsamheten av utbyggnaden har tagit tillräcklig hänsyn till den goda transportekonomi som ligger i att kunna gå med de s.k. Europafartygen från det alltmer utbyggda och moderniserade kanalsystemet i Västoch Centraleuropa direkt till hamnar i anslutning till Göta kanal. Jag tror att det skulle vara god transportekonomi. I sitt svar till herr Jansson om de inre vattenvägarnas roll i Sverige påpekade statsrådet att vårt land är ett avlångt land. Ja, förvisso, och just därför bör en tvärgående vattenled genom detta avlånga land, väl utbyggd för transporter i varje fall från västkusten upp till Vättern, vara en god satsning. Och det är en tvärgående vattenled vi här diskuterar. Statsrådet finner inte en utbyggnad av Göta kanal försvarbar, ens som beredskapsarbete. Låt mig bara säga, herr statsråd: Studera noga de statliga satsningar som görs exempelvis via arbetsmarknadsstyrelsen och satsningar som görs inom olika statliga företag för att trygga sysselsättningen. Gör sedan en analys av lönsamheten! Jag tror att det skulle vara en viktig studie, som måhända skulle påverka statsrådets syn på framsyntheten av en utbyggnad av Göta kanal. Statsrådet säger att kostnaderna kommer att stiga. Ja, givetvis stiger de liksom allt annat i ett samhälle, som är utsatt för en ständig kost nadsinflation. Herr talman! Visserligen skulle mycket kunna tilläggas, men då jag är medveten om att denna fråga kommer upp på nytt i samband med behandlingen av de motioner som är väckta beträffande Göta kanals framtid, skall jag avstå från ytterligare kommentarer.
Herr talman! Herr Strindberg tog upp en aspekt på denna fråga som ingen av oss berört, nämligen försvarsaspekten. Eftersom jag vill vara fullständig i denna debatt, bör jag väl ta upp den också. När det gäller försvarsberedskapen sade inte herr Strindberg - det kunde bero på att han tycker att tiden är sen — att överbefälhavaren i sitt yttrande har anfört att Göta kanal kan få betydelse från militär synpunkt bara om både Östgötaoch Västgötalederna byggdes ut. Den militära betydelsen skulle då ligga, säger han, i möjligheten att omgruppera sjöstridskrafter mellan Västerhavet och Östersjön. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar ser en utbyggnad av Västgötaleden som betydelsefull från de synpunkter styrelsen har att beakta. Men det förutsätter givetvis också hamninvesteringar inom Vätterområdet. Överstyrelsen pekar på behovet av en oljehamn i Jönköping. Som jag sagt i mitt interpellationssvar föreligger inga förutsättningar för en sådan utbyggnad. Inte heller i övrigt ger trafikunderlaget utrymme för en differentierad hamnrörelse med anordningar för t.ex. styckegods. Beredskapsvärdet av en sådan utbyggnad blir då förhållandevis ringa. Vänerområdet med den starka utbyggnad som skett av hamnarna där ger däremot enligt min mening goda möjligheter för undanförseltransporter från sydoch östkusten, om sådana skulle aktualiseras i ett beredskapsläge. Jag har ansett, herr talman, att detta kunde vara värdefullt att tillägga till de tidigare inläggen, eftersom herr Strindberg pekade på frågan om försvarsberedskapen i detta sammanhang.

Herr talman! Man får den uppfattningen att herr Strindberg inte har särskilt stort förtroende för den tidigare partiledaren, eftersom han så våldsamt sablade ned den utredning som Jarl Hjalmarson har presterat i detta sammanhang. Det är riktigt, som herr Strindberg säger, att jag tillhör lekmannastyrelsen i Skaraborgs läns länsstyrelse. Men denna länsstyrelse har icke förordat en omedelbar utbyggnad av Göta kanal. Den har däremot sagt att det kan finnas intresse av att för framtiden pröva dessa frågor. Det är helt klart att länsstyrelsen i Skaraborgs län intar en allmänt positiv attityd till Göta kanal, men den har faktiskt inte krävt en omedelbar utbyggnad av Göta kanal. Vi är inte på något sätt negativa till Göta kanal, och jag hoppas att ingen fått uppfattningen att så skulle vara fallet. Herr Sven Gustafson i Göteborg påstod att jag ville få en motion realbehandlad i kväll. Också det är alldeles fel. Vi har nyss upplevt en öldebatt på fyra timmar i kammaren, trots att det finns motioner i den frågan som kommer att behandlas i maj månad. Det var alltså ett grundlöst påstående som herr Gustafson gjorde i detta avseende. Anledningen till att jag framställde min interpellation var att det är angeläget att få ett besked om Göta kanal. Jag vill säga till kommunikationsministern att jag var litet besviken över att det inte i budgetpropositionen klart utsagts när propositionen om Göta kanal kan väntas komma. Nu har jag fått beskedet att den kommer i höst, och det är jag tacksam för. Jag skulle givetvis gärna ha sett att den kommit redan i vår, men jag förstår också att det tar tid att bereda den här frågan. Vad statskontoret har framhållit i sitt remissvar till den Hjalmarsonska utredningen finner jag ganska självklart. Man säger där att en upprustning nu bevarar handlingsfriheten för framtiden. Om förhållandena skulle ändras så att man kunde komma fram till nya transporttekniska system, en annan kanaltrafik på kontinenten osv. och om man skulle kunna få en annan teknik för godstransporter, kan det visa sig att en utbyggnad av Göta kanal kan bli lönsam i en framtid. Då har man alltså handlingsfrihet, men då måste man ju i första hand se till att man rustar upp kanalen nu, innan den fullkomligt rasar ihop. Jag ställde ett par frågor till kommunikationsministern angående skepparnas bekymmer och möjligheten att hjälpa dem att med båtar de nu har så långt som möjligt ändå fortsättningsvis på en upprustad kanal driva viss fraktfart. Jag skulle gärna vilja höra ett uttalande om detta från kommunikationsministern.
Herr talman! Kommunikationsministern tog i ett inlägg upp en kalkyl som Föreningen för inre vattenvägar har gjort. Föreningen har kommit till slutsatsen att en utbyggnad av Göta kanal kan vara berättigad. Departementet har den meningen att kalkylen inte är realistisk. Här står alltså den ena kalkylen emot den andra. Motioner i frågan har väckts i riksdagen bl.a. från centerpartiet. Man får därför i vanlig ordning analysera kalkylerna, och överväganden får göras i utskottet. Jag vill inte ta upp någon debatt med Paul Jansson. Jag tror nämligen att både Paul Jansson och jag i själ och hjärta har samma åsikt när det gäller Göta kanal. Det kanske bara är litet svårare för Paul Jansson att erkänna det, eftersom han har sin partilojalitet att ta hänsyn till.

Herr talman! Det var intressant att den föregående ärade talaren slutade sitt anförande med att tala om partilojalitet, eftersom herr Jansson frågade mig, om jag inte hade förtroende för den tidigare partiledaren herr Hjalmarson. Jag vill svara herr Jansson att jag hade ett utomordentligt stort förtroende för Jarl Hjalmarson som partiledare, men det innebär inte att jag okritiskt behöver acceptera allt som han senare gör i sin egenskap av utredare av Göta kanal och dess framtid; det har ju inte ett dugg med de politiska eller de personliga bedömningarna att göra. Att jag nu begärt ordet berodde närmast på att jag tyckte att när kommunikationsministern citerade överbefälhavarens svar rörande Göta kanal borde han ha fortsatt litet till.

Herr talman! Jag vill gärna säga till fru André att vi alla har intresse av Göta kanal, och jag kan berätta för fru André att jag ända sedan mitt första år i riksdagen 1962 har sysslat mer eller mindre med frågor om Göta kanal, och jag har motionerat om dessa i olika avseenden. Frågan om jag skulle vara tvingad att inta en viss ståndpunkt i denna fråga på grund av partilojalitet tycker jag är oväsentlig. Här gäller det enligt mitt sätt att se att göra en realistisk bedömning, och då är det enda man bör göra att försöka klara kanalen innan den rasar ihop. Det gäller alltså att snabbt få till stånd en upprustning. Jag vill sedan vända mig till herr Strindberg. Han säger att han hade fullt förtroende för herr Hjalmarson som partiledare, och det förstår jag. Men herr Strindberg hade mindre förtroende för herr Hjalmarson som utredare av frågan om Göta kanal. Det var väl ändå så att herr Hjalmarson som partiledare och ordförande för dåvarande högerpartiet hade att bedöma stora samhällsekonomiska frågor av enorm vikt. Men herr Strindberg har trots detta icke förtroende för Jarl Hjalmarson när det gäller hans förmåga att ekonomiskt och på andra sätt bedöma en fråga av Göta kanals betydligt mindre vikt. Jag vill bara konstatera detta.
Herr talman! Detta är egentligen en meningslös debatt, men låt mig bara säga till herr Jansson att jag inte kan se något motsatsförhållande mellan förtroende för en människa och att man diskuterar de synpunkter som han har fört fram.

1200, = och anförde: Om planeringen av Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag är beredd = hamnsystemet att medverka till att även de hamnar som i departementspromemorian Planering av de svenska hamnarna betecknats som specialhamnar får möjligheter till allsidig utveckling, för att stärka näringslivet i där berörda områden. Den hittillsvarande utbyggnaden av våra hamnar har skett utan någon sammanhållande planering. Detta har gällt såväl de kommunala som de enskilda hamnarna. Erfarenheterna från bl.a. länsstyrelsernas regionala trafikplanering visar att det behövs en samlad mera långsiktig planering. Genom en sådan skapas förutsättningar för en bättre avvägning mellan utbud och efterfrågan på hamnkapacitet. Möjligheter ges också till en bättre samordning med andra samhällsinvesteringar. I den angivna departementspromemorian har en skiss gjorts till en perspektivplan för hamnväsendet, och förslag har framlagts att sjöfartsverket skall ges ansvaret för det fortsatta arbetet med en fördjupning och uppföljning av planeringen. Med hänsyn till de behov av sjötransporter som föreligger längs den svenska kusten krävs ett väl utbyggt hamnväsende. Det är härvid angeläget att på sikt ett hamnsystem vidmakthålls, som innefattar ett antal stora och utvecklingsbara hamnar i landets olika delar. Det är i detta sammanhang de diversifierade hamnarna kan komma att fylla en viktig funktion. Dessa hamnar har normalt en större region som uppland. För en mycket betydande del av godsmängderna längs kusten krävs också en annan typ av hamnar, vilka i departementspromemorian benämns specialhamnar. I dessa hanteras mera ensartat gods. Stora fördelar från hanteringsmässig, teknisk och ekonomisk synpunkt torde stå att vinna genom att vissa hamnar även fortsättningsvis specialiserar sig på hantering av särskilda varuslag. De hamnar det här är fråga om har i många fall goda utvecklingsmöjligheter. Givetvis får man räkna med att i dessa specialhamnar liksom hittills även andra godsslag kommer att hanteras. Den i promemorian gjorda genomgången av vilka funktioner de olika hamnarna lämpligen bör ha skall — som framgår av det föregående — uppfattas som en första skiss till en perspektivplan, vilken sedan får prövas, fördjupas och revideras. Syftet med den föreslagna planeringen är att befrämja en ordning, där de olika hamnarna kompletterar varandra i ett integrerat transportsystem. Den roll som enskilda hamnar härvid kommer att spela kan givetvis inte närmare bestämmas utan får bli en följd av bl.a. planeringen. Givetvis måste hamnväsendet successivt an passas till de krav näringslivet ställer. I detta ligger då också att de s.k. 169 specialhamnarna i takt med att behov uppstår bör kunna utvecklas för att stärka näringslivet i berörda områden.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Norling för svaret på min interpellation. När jag tog del av det material som lämnades till länsstyrelsen före ett remissyttrande över den nämnda departementspromemorian, blev jag verkligen oroad av de yttranden som där hade gjorts från kommunerna. Ett kommunalråd i Söderhamn sade t.ex. att hamnarna kommer att dö sotdöden om den här utredningens förslag skulle genomföras. Det gällde främst en oro för att utredningen skulle innebära en koncentration av hamnväsendet. Jag har tagit upp frågan i stort, i princip. Men jag känner närmast till mitt län, och det är främst hamnar av Hudiksvalls och Söderhamns typ som jag haft anledning att intressera mig för. De är betecknade som specialhamnar i promemorian. Det är alldeles uppenbart att vi i ett landskap som Hälsingland, där vi har haft stora svårigheter att klara sysselsättningen och där vi i olika områden på olika sätt har försökt höja industrialiseringsgraden och sysselsättningen, också har förstått att hamnarna där betyder väldigt mycket, inte bara för de kommuner där de är belägna utan också för det uppland eller inland som hamnarna betjänar. En nedtoning av sådana hamnar skulle för mig te sig verklighetsfrämmande, och jag kan inte finna skäl för att det skulle bli en sådan utveckling. Det skulle ju strida mot strävanden i andra sammanhang från samhällets sida för att förbättra sysselsättningen. Svaret är ju i viss mån positivt. Det lämnar möjligheter öppna för ett handlande som medger fortsatt verksamhet och utveckling vid den här typen av hamnar. Så långt tycker jag att det är bra. Frågan är vad som kommer att hända. Å andra sidan lämnas i svaret inga utfästelser. Statsrådet tar inte avstånd från klassificeringen diversifierade hamnar och specialhamnar, som uppenbarligen har lett till missförstånd i viss mån. Inte heller säger statsrådet något om huruvida det bakom denna promemoria ändå ligger en tanke på långsiktig koncentration av hamnväsendet. I direktiven till de utredningar som genomförts på hamnområdet har ofta framhållits betydelsen av att koncentrera resurserna. Farhågorna för överdimensionering har som regel påpekats. I direktiven till 1965 års hamnutredning anfördes bristen på arbetskraft — det låter ju ganska egendomligt när man så här efteråt läser direktiven — som ett skäl för att man borde koncentrera hamnverksamheten. Det gällde alltså den befarade arbetskraftsbristen på längre sikt. Utredningarna har lagt fram många olika förslag.

Re nast Utredningens slutsatser är mångtydiga. Jag skall anföra ett litet citat: —- Om planeringen av ”Med hänsyn till de behov av hamnkapacitet som föreligger längs - hamnsystemet den svenska kusten är det önskvärt med ett väl utbyggt hamnväsen. Samtidigt pågår, som framgått av ovanstående kapitel, en koncentration av hamnverksamheten till allt färre hamnar. Det bör därför eftersträvas att på sikt erhålla ett antal hamnar längs den svenska kusten som är så stora och utvecklingsbara att de kan motverka en spontan utveckling mot en än mer accentuerad hamnkoncentration.” Det är svårt att bli riktigt klok på ett sådant yttrande. Det skulle ju kunna tolkas så att man måste koncentrera hamnverksamheten till vad som benämns diversifierade hamnar, såsom hamnarna i Sundsvall och Gävle, för att undvika en ännu längre gående koncentration. Jag har alltså svårt att förstå meningen bakom ett sådant uttalande, för man kan knappast under överskådlig tid tänka sig att risken finns för en kon centration där även hamnar av Sundsvalls och Gävles typ skulle för svinna. Vad jag tycker är i viss mån oroande är just benämningen diversifierade hamnar, specialhamnar. När man talar om specialhamnar i utredningen säger man att det skall vara fråga om enstaka produkter. Det är klart att folk i hamnstyrelsen i Söderhamn och Hudiksvall då liksom inte känner igen sig. Man frågar: Är det verkligen meningen att vår hamn skall specialiseras till att omfatta några enstaka produkter? Det är möjligt att det är slarvigt skrivet eller ofullständigt utformat, men det är inte bra som det är, tycker jag. När det talas om specialisering får man ändå intrycket att det måste innebära en renodling, en utsortering av gods från dessa hamnar till några få slag. Detta måste leda till en försämring för hamnarna liksom för kommunerna och deras uppland samt för industrin i det berörda området. Kommunerna har ju också starkt kritiserat förslaget. Länsstyrelsen har understött kommunernas synpunkter och beträffande benämningarna sagt att man egentligen borde tala om stora hamnar och små hamnar. Det skulle leda mera rätt, och därmed får man anpassa hamnstorleken efter förutsättningarna, efter näringslivets utveckling i de olika områdena. Läget är ju inte så mörkt, om man ser på utvecklingen. Ser man först tillbaka finner man att hamngodsvolymen ökat kolossalt — från 59 mil så bedöms den totala hamngodsomslutningen komma att öka med unge fär 50 96 till 1980, och till 1985 räknar man med en fördubbling. Det är alltså en starkt stegrad godsvolym man räknar med. De mindre ham narna har hävdat sig väl, enligt utredningens eget material. Hamnar under 1960-1972. Även de mindre hamnarna har alltså hävdat sig väl och 171 t.o.m. ökat sin marknadsandel. Med hänsyn till den utvecklingen tycker jag det är onödigt att här tala om en koncentration för att utnyttja resurserna på ett effektivare sätt. Det är ändå ett allmänt intresse att använda sjövägen för godstransport, om det går. Det är en stor fördel ur flera synpunkter, inte minst med hänsyn till energiåtgången, som ju nu är aktuell. Ur regionalpolitisk synpunkt betyder hamnarna mycket, som jag här har framhållit. Detta gäller i synnerhet de små hamnarna. Det är inte fallet bara i Norrland, utan jag föreställer mig att de mindre hamnarna har en stor regionalpolitisk betydelse runt hela vår kust. Det är kanske just de svagare utvecklade områdena som är beroende av den mindre hamnen. Det finns mycket mer att säga, men jag skall ta hänsyn till tidpunkten och bara fråga statsrådet om han vill något förtydliga de oklara formuleringarna i utredningen och kanske säga hur regeringen kommer att tackla problemen i framtiden. Jag skulle då hoppas att det kan bli ett lugnande besked när det gäller hamnar av den typ som finns i Söderhamn och Hudiksvall.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att promemorian om en förbättrad och fördjupad hamnplanering har ju verkligen inte tagits fram och behandlats på ett mindre noggrant sätt än det som vi tillämpar i andra sådana här frågor. Tvärtom har den i vanlig ordning och enligt det sätt vi skall arbeta på remissbehandlats och varit ute för yttrande hos alla dem som på något vis kan vara berörda. Det gäller exempelvis kommuner och naturligt nog också Svenska hamnförbundet, som vid en extra kongress för bara någon månad sedan med överväldigande majoritet beslöt godta planeringsordningen och de nya tankegångarna i fråga om vår planering. Jag utgår från att Svenska hamnförbundet och alla andra som har haft tillfälle att bearbeta och ta ställning till dessa frågor har gjort det med all den grundlighet som vi är vana vid att möta från sakkunniga människor på olika områden. Jag säger inte detta därför att herr Olsson i Järvsö ett ögonblick skulle ha ifrågasatt det utan bara i klargörande syfte för att alla skall veta att denna fråga har handlagts på det grundliga sätt som den är värd. Sedan sade herr Olsson att här finns det ändå en oro, som kanske bl.a. sammanhänger med benämningarna specialhamn och diversifierad hamn. Ja, vi har i något sammanhang mött den oron, men inte alls så ofta eller så starkt som många kanske tror. Vi gjorde det redan för halvannan vecka sedan, när man uppvaktade mig från just Söderhamn och Hudiksvall. Den uppvaktningen leddes av herr Ekström i Iggesund och herr Östrand i Söderhamn, och då diskuterade vi hela denna problematik med företrädarna för nämnda kommuner. Jag tror att efter det långa samtal som vi då hade med varandra blev man åtminstone från de två orterna lugnade i de avseenden som herr Olsson i Järvsö här har tagit upp. Nr 86 I promemorian har Söderhamn, bl.a. med utgångspunkt i den regionala Torsdagen den trafikplanen för länet, ansetts ha goda möjligheter att utvecklas som spe 18 mars 1976 cialhamn för skogsprodukter. Den bedömningen markerar en viss in= LL riktning när det gäller hamnens fortsatta utveckling. Vi vet alla, och Om planeringen av ingen lär väl någon gång bestrida det, att Söderhamns huvudsakliga in — hamnsystemet riktning f.n. pekar på skogsprodukter. Men — och det är väl här som herr Olsson och jag bör mötas, innan vi slutar denna debatt — jag kan inte för min del se, och det säger inte heller det planeringsunderlag som vi här har presenterat, att en sådan utveckling är oförenlig med den verksamhet som f.n. bedrivs i hamnen. Om man alltså där har annan hamnverksamhet än den nuvarande med skogsprodukter, eller om sådan verksamhet tillkommer, så finns det inget motsatsförhållande i det konstaterandet. Jag utgår från att det är det som herr Olsson närmast har haft i tankarna här i debatten och i sin interpellation. Och då hoppas jag att efter det som jag har sagt här och efter det som jag tidigare vid personligt besök hos mig haft att säga till representanterna för dessa två kommuner skall den oron nu vara skingrad.